Herr talman! Jag försöker inte göra detta till något som det inte är utan konstaterar bara vad det är. Det gäller en avtalsuppgörelse som inte fullföljts och där regeringen i egenskap av huvudarbetsgivare på precis sa mma sätt som vilket företag som helst på exempelvis den öppna arbetsmarknaden har att sörja för att uppgörelserna följs. Att AMS inte äskat medel kan ju bero på att AMS fått en del tråkiga erfarenheter av de äskanden som man gjort tidigare. Ni harju inte tillgodosett ett flertal av deras tidigare framställningar. Jag vill bl.a. peka på detta med fler arbetsförmedlare och ytterligare satsning för att avhjälpa ungdomsarbetslösheten. Man tycker kanske att det inte är lönt att göra något. Det kan låta som om det är mycket pengar, 9,6 milj.kr. totalt och 600 000 kr. i förskott, men det är ändå bara nålpengar i vad man kan kalla för den stora konkurs som vi tycks vara på väg mot i detta land. Jag tror inte det är någon fara för felinvesteringar. Det går att göra som man exempelvis har gjort på min hemort. Där har vi haft ett par industriella beredskapsarbeten, och på en av arbetsplatserna har det varit stora miljöproblem. Kommunen och AMS har tillsammans jobbat fram ett projekt i form av ett kommunalt industrihus, där man vistas och bedriver verksamheten. Den skall så småningom flyttas över till den skyddade verkstaden. Om det är den nuvarande eller den förra regeringens förtjänst låter jag vara osagt. Det har i och för sig ingen betydelse, därför att jag talar i första hand för dem som det gäller i slutändan, de människor som skall vistas på arbetsplatserna. Takten kan naturligtvis alltid synas vara för låg när det gäller att tillgodose behoven på detta område, och den kommer säkerligen inte heller att bli tillfredsställande. Till de andra reformer och inslag på detta område som den tidigare regeringen försökte genomföra hörde bl.a. de s.k. anpassningsgrupperna I företagen och halvskyddad verksamhet. Men det har inte blivit full ettekt äv detta, utan samhället har på precis samma Sätt som tidigare fått gå in och hjälpa dem som slagits ut från den öppna arbetsmarknaden. Jag lärde mig en gång i tiden att man inte skulle diskutera med den som inte var mottaglig förens argument. Så tycker jag det är i detta fall. Jag känner mig inte till freds med att inte ha fått någon förklaring på varför regeringen inte har visat att man respekterar förhandlingsuppgörelser. Det har man inte gjort i beredskapsarbeten det aktuella fallet, och det räcker för mig att ha fått ut det av denna interpellationsdebatt.

Herr talman! Jag vill slutligen fästa kammarens uppmärksamhet på att det naturligtvis hade varit möjligt för Sune Johansson aut själv ta upp denna fråga i cn motion. Om han bedömer det som så angeläget, varför har han då inte själv fört fram det här förslaget? Så har alltså inte skett, och det säger en hel del i frågan. Herr talman! Visst skulle både jag och min purtigrupp ha kunnat ta upp denna fråga i en motion. Men vi kände inte ull detta förhållande när vi i utskottet behandlade tilläggsbudgetens avsnitt om detta. Därför hade vi inte den möjligheten, vilket jag också har framfört i samband med att jag ställde min interpellation. Al frågan nu har kommit upp till diskussion minskar ju inte angelägenhetsgraden av att få till stånd en lösning i enlighet med de fackliga organisationernas syften när de har framställt sina krav.

När beslutet togs angavs att storleken på den här institutionen skulle vara ca 40 tjänster, något som uppfyllts. Men utvecklingen på detta område har gått mycket snabbt och behoven är mycket större i dag än de var när riksdagsbeslutet fattades. Jag vill också konstatera att behovet i Norrland är alldeles speciellt stort. Problemen är omfattande, inte minst på miljöområdet. För de delar av filialen som nu är i funktion har utvecklingen i hög grad besannat vad man tidigare förutsåg, nämligen att utvecklingen skulle vara mycket snabb på detta område. Vid den kemiska enheten har stora insatser gjorts för att utveckla metoder, som är lämpade för de arbetshygieniska undersökningarna. Vid de arbetsfysiologiska och tekniska enheterna har man påbörjat ett högklassigt praktiskt vetenskapligt arbete som givit väldigt fina resultat. Man har också en specialitet, nämligen bullerområdet. Här är filialens resurser unika i Sverige. Det är den enda laboratoricmässiga enhet som finns i landet. När man diskuterar utvecklingen inom filialen, är det väl närmast med tanke på behovet nu och i framtiden som man har att anföra vissa farhågor. Den arbetsmedicinska enheten får för kommande år endast en tjänst av de tio tjänster som är placerade vid den arbetsmedicinska enheten. I en skrivelse från arbetarskyddsstyrelsen, daterad november 1977, talar man om hur planeringen är inför framtiden. Där står: ”För filialen i Umeå torde det inte bli fråga om några större förändringar i fråga om antalet anställda.” Jag tycker att detta är ett märkligt uttalande från den planerade enheten, om man ser det i följande perspektiv. 93 Norrland är väldigt stort och upptar 58 26 av Sveriges yta. Vi har ett kraftigt tryck på arbetsmedicinen just genom den industristruktur som finns i Norrland. Arbetsmedicinska filialen i Umeå är på bullerområdet arbetarskyddsstyrelsens enda forskningsenhet. Arbetsmiljö och arbetsmedicin får en allt starkare koppling till varandra, och det finns starka krav från medborgarna på att samhället har resurser att sätta in då det gäller att skydda dem från skador i arbetslivet. En rimlig begäran från oss norrlänningar är alltså att resurserna i den norrländska filialen ges en proportionerlig tillväxt. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern delar denna uppfattning.

Detta har sedan behandlats av civilutskottet. som på mindre än en halv sida avfärdat problemet genom att säga följande: ”Delade meningar torde inte råda beträffande de grundläggande värderingarna. Utskottet förutsätter att frågan fortlöpande uppmärksammas i det fortsatta arbetet. Ett föreslaget uttalande från riksdagens sida är inte behövligt.” Alla tre meningarna som utskottet avslutningsvis avfärdar motionen med kan ifrågasättas. Dels gäller inte påståendet att det inte råder delade meningar, dels kan man inte bara tro att problemet skall lösas i det fortsatta arbetet och dels hade just ett uttalande från riksdagens sida varit det som skulle ha fått något att hända. Besvikna gick vi då till statsrådet Elvy Olssons proposition 1977/78:76, för den åberopas av utskottet för att ge alibi för sitt avförande av frågan om att skyddet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inte får eftersättas när energisparprogrammet genomförs. Statsrådet säger där följande: ”Jag ansluter mig också till uppfattningen att i dessa sammanhang speciella hänsyn måste tas till byggnadernas särart och till kulturhistoriska och miljömässiga värden. I detta sammanhang vill jag också framhålla vikten av att kommunerna genom information och rådgivning till fastighetsägarna aktivt bidrar till genomförandet.” Det är allt. 3 Det lämnas åt kommunerna att informera, och därmed har problemet klarats av. Det finns ingen speciell anslutning till kulturpolitiska mål som gäller beträffande bevarandet. Det finns ingen tanke på att överväga eventuellt speciellt stöd till fastighetsägare som vill stå för kontinuitet av miljön. Inte blir det något resultat med allmänna formuleringar — i varje fall har inte vi sett några avgörande exempel åt det hållet. Remissinstanserna har nästan entydigt framhållit behovet av åtgärder för att det skall hända något i de här avseendena. Riksantikvarieämbetet och Svenska föreningen för byggnadsvård säger att det för befintlig panel behövs lika eller bättre villkor än när man sätter upp aluminiumpanel. Planverket säger att utvändig tilläggsisolering enligt verkets uppfattning inte kan göras för att hävda det kulturhistoriska intresset. Verket påpekar också att byte av fasadmaterial kan medföra väsentliga förändringar i stadsbilden. Herr talman! I historisk tid framstår Gustav Vasa, både i gestaltning och i sättet att leva, som en stor skövlare av kulturhistoriska värden. Likadant var det med administratörerna av stor och enskiftet i vårt land. Den röde hanen härjade i gammal trähusstadsbyggnad under 1800-talet. och industrialiseringen under detta och vårt århundrade syndade svårt då det gällde att skonsamt bevara och föra stadsbild och miljö vidare till framtiden. Den under efterkrigstiden nödvändiga moderniseringen av vårt bostadsbestånd i syfte att utrota slum och sådant bestånd som är omöjligt att bevara, kan ju inte i energisparprogrammet rättfärdiga påståendet att vi skall kunna bevara värdefull stadsbyggnad med nuvarande instrument. Statsrådet Elvy Olsson får akta sig så att hon inte hamnar bland de tidigare åberopade skyldiga till förlusten av kulturhistorisk miljö. Vi tror att framtiden kommer att beklaga den nu pågående förlusten av den många gånger omistliga bebyggelsen. Vi är inte utan materiella och andra förutsättningar att åstadkomma ett bevarande av värdefullt kulturarv. Statsrådet kunde rent av skriva in sig i den svenska historien som den som räddar historien i stadsmiljön åt framtidens generationer. Fgentligen borde kulturhistoriska frågor vara hänvisade till kulturutskottet, så att dess prägel sattes på betänkandet. Men ärendefördelningen är kanhända inget att göra åt. Jag förstår att det inte heller är lönt att begära votering på den punkten. Vi, som fortfarande framhärdar, önskar inget annat med våra motioner och inlägg än att vi genom upprepning av dessa skall få ansvariga planerare och beslutsfattare att någon gång beakta bevarandefrågorna i samband med att man med andra ambitioner omegestaltar vår miljö.

Herr talman! Även i de bästa familjer finns det mindre nogräknade personer — så också inom gruppen företagare. Uttrycket ”ingen regel utan undantag” gäller även här. Genomgående är företagarna ett mycket bra folk. De är rejäla och skickliga människor, som utför ett synnerligen samhällsnyttigt arbete. Men det finns tyvärr undantag. Det gäller företagare som sköter sin affärsverksamhet slarvigt. Arbetsmarknadsutskottet har avgivil ett yttrande om encrgiplanen och med tonvikt på sysselsättningsaspekterna. I utskottet var vi självfallet överens om att det ekonomiska stödet för ombyggnadsarbeten endast skulle utgå till seriösa företag. I det första utkastet till yttrande fanns en formulering som jag fann onödig.

Eftersom jag försöker vara en pålitlig person har jag nu uppfyllt mitt löfte till arbetsmarknadsutskottets ledamöter i allmänhet och till de socialdemokratiska ledamöterna I synnerhet.

Jag har fått samtliga förslag avstyrkta av utskottet. De tre första har avstyrkts med motiveringen att det kommer att tillsättas en särskild delegation som skall bevaka dessa problem i framtiden och att resultaten av den pågående forskningen bör avvaktas. Naturligtvis får jag godta dessa motiveringar. På den fjärde punkten, beträffande mulltoaletter, står det helt kort i betänkandet: ”Enligt utskottets mening är det inte lämpligt att nu överviga ett obligatorium av det slag som framförts i motionen.” Enligt min mening är detta ett väl kortfattat avstyrkande. Jag saknar ett motiv. Bakgrunden till mitt förslag är ju att vi i vårt samhälle, och det gäller f. ö. västvärlden och industrivärlden över huvud taget, hämtar dricksvatten från grundvatten eller från sjöar. Vi renar vattnet och transporterar det milsvida sträckor. En betydande del av detta renade dricksvatten använder vi sedan i WC-system, och det nedsmutsas därför omedelbart. Sedan transporteras detta nedsmutsade vatten flera mil för att slutligen på nytt provisoriskt renas och släppas ut i något vattendrag. Det rena dricksvattnet används ailtså till avsevärd del endast som transportör av avföring. Det kan vara intressant att veta att en medborgare i Sverige förbrukar över 1001 rent dricksvatten per dygn enbart för WC spolningen. Utan tvivel är detta slöseri med en så dyrbar produkt som rent dricksvatten något av de mest vanvettiga i industrivärlden. Det värsta är kanske att människorna i u-länderna börjar efterapa vårt missbruk, och de har f. ö. ännu sämre vatenresurser än vi. för befintlig bebyg Det finns en annan typ av toaletter som med framgång utvecklats under många år. Dessa toaletter kallas mulltoaletter. Man kan ta vara på avföringen och låta den av sig själv omvandlas till ren mulljord. Sådana toaletter behöver inte tömmas mer än 1-2 gånger om året och utgör alltså inte något större problem för hushåll vare sig i enfamiljsvillor eller i lägenheter. Under senare år har man utvecklat en ännu bättre form av denna toalett, som gör att det inte blir någon mull alls att tömma. Man kombinerar en snålspolande WC med en mulltoalett av traditionell typ, varvid slutresultatet blir dels en ökning av kolsyran i den utluft som kommer genom ventilationsröret, dels ett utsläpp av 0.151 vatten per individ och timme. Detta vatten är så rent att det kan kopplas till vanligt diskvattensavlopp, duschavlopp och liknande. På detta sätt förbrukar man bara en femtiondel av den vattenmängd som används vid traditionell WC, som kräver 10-121 vatten vid varje spolning, alltså 50 gånger mer vatten än denna snålspolande mulltoalett. Det blir alltså i detta fall inte någon mull att tömma. Denna nya typ av mulltoa, om man skall kalla den så i fortsättningen, skulle alltså utan svårighet kunna installeras i all nybyggnation när det gäller både enfamiljshus och flerfamiljshus. Men det tycker inte utskottet. Jag vet mycket väl att det inte är någon idé att yrka bifall till en motion så här i slutskedet av en debatt, i synnerhet som motionen har avstyrkts av ett enigt utskott. Med jag har ändå velat göra detta uttalande och vill också ställa en liten fråga till någon representant för utskottet: Varför har man utan vidare avstyrkt mitt yrkande att mulltoaletter skall bli obligatoriska vid all nybyggnation fr.o.m. 1985?

Låt mig göra den förenklingen att jag utgår från att vi i utskottet hade varit ense om de olika toalettsystemens för och nackdelar! Såvitt jag förstår skulle civilutskottet även under sådana förhållanden ha kommit fram till samma ståndpunktstagande som det som redovisas i betänkandet. Det skulle väl ändå vara ganska otänkbart, att ett riksdagsutskott skulle ge fögeringen en beställning, innebärande att man inom ganska få år skall genoriföra den stora förändring som motionens förslag egentligen innebär. Det finns inte tillräckligt utredningsmaterial för att klargöra effekterna äv en sådan förändring. Dessa skulle ju bli många. Om inte annat skulle de bli rätt omfattande på det ekonomiska området. Det tarvas alltså ett betydligt bättre utredningsunderlag innan riksdagen kan fatta ett så preciserat beslut som det som nu krävs i herr Hörbergs motion, Det är också anledningen till att vi konstaterat att vi inte har möjlighet atti det här sammanhanget föreslå att regeringen fattar ett sådant beslut. Låt mig också kommentera Helge Hagbergs inlägg. Vi menar att det finns en mycket allmänt omfattad uppfattning, innebärande att man vid alla typer av renovering av fastigheter skall försöka ta hänsyn till de kulturhistoriska intressena. Det måste alltså vara ett krav som man ställer inte enbart på ombyggnader i samband med energibesparande åtgärder utan även i övriga ombyggnadsärenden. Det pågår också arbete för att försöka komma fram till bestämmelser eller råd och anvisningar på det här området. På s. 6 och 7 i utskottsbetänkandet har vi redovisat den genomgång av 3 000 lägenheter som statens institut för byggnadsforskning har genomfört. Materialet är ännu inte helt klart, men institutet har bl.a. för oss redovisat att man diskuterar olika metoder, som skulle kunna rekommenderas för att ombyggnad av fasader t.ex. inom kulturhistoriskt värdefulla områden skulle kunna göras på ett pietetsfullt sätt. Eftersom dessa problem har berörts både i propositionen och i det material som föregått propositionsarbetet, alltså i planverkets slutrapport och i departementspromemorian, utgår vi ifrån att man har uppmärksamheten fäst på dem och kommer att arbeta vidare med dem. Därför har vi stannat för det ställningstagande i detta avseende som redovisas i betänkandet.
Herr talman! Jag tror att Kjell Mattsson och jag är mera överens i denna fråga än vad utskottsbetänkandet tycks utvisa. Vi är naturligtvis båda två angelägna om att man skall spara på den encergimässigt dyrbara naturresurs som rent vatten utgör. Faktum är också att den reningsmetod som tillämpas i de mulltoaletter jag nyss beskrivit är betydligt bättre än den som används i de bästa kommunala reningsverken. Dessa nykonstruerade mulltoaletter ger en nästan 100-procentig rening. Dessutom vinner man genom att införa sådana den besparingen att man slipper installationer för långväga transporter av färskvattnet och avloppsvattnet vid t.ex. nybyggnation av villa och flerfamiljshusområden, anläggningar som i dag inte är särskilt billiga.

Herr talman! Det ärende som nu skall behandlas kallas i propositionen värdesäkert lönsparande. Det är ingetdera. Det är ingen värdesäkring i den meningen att spararna ges ett skydd mot oväntat snabb inflation. Det ger ingen garanti för att det är ur löner det sparas. Det ger över huvud taget ingen garanti för att det blir något sparande alls. Den riktiga beskrivningen av detta förslag är att det är en mycket generös skattesubvention av pengar som sätts in på visst konto i bank eller i en s.k. aktiefond. Det enda säkra är att det ger en skattefri ränteinkomst, som i dag ligger på nivån 11 94. Vi socialdemokrater yrkar avslag på propositionen. Vi hartre motiv för den ståndpunkten. Detta skattefinansierade system för penningplaceringar är orättvist. Det kräver stora kostnader för ett högst osäkert resultat. Det försvårar den ekonomiska politiken. Orättvisan i det skattesubventionerade sparandet ligger framför allt däri att den största subventionen går till de människor som redan har tillgångar med ränteavkastning. Det är för dem som skattefriheten på räntor och akticutdelning har något värde, eftersom de utnyttjat skatteavdraget på 800 eller 1 600 kr. för kapitalinkomster. För den som inte har några sådana inkomster eller mycket små kapitalinkomster är skattebefrielsen i Gösta Bohmans system av ringa eller intet värde. | Därför kan man också utgå från att de som framför allt kommer att utnyttja systemet är de som redan har relativt stora tillgångar och därmed inkomster tillräckliga att spara ur. På nytt visar alltså den borgerliga regeringen sin uppfinningsrikedom när det gäller att flytta pengar från de fattiga till de rika. Den andra svagheten i systemet är att det med säkerhet kommer att kosta staten betydande belopp medan det inte ges någon som helst garanti för att det totala sparandet ökar. Det finns med andra ord ingen mekanism i systemet som säkerställer att statens subventioner går till nysparande. Enligt förslaget är det både möjligt och tillåtet att tillgodogöra sig skatteförmånerna genom att flytta pengar från ett vanligt bankkonto till ett skattesubventionerat konto. En rad remissinstanser, t.ex. riksgäldsfullmäktige, har framhållit risken för att huvuddelen av det som kommer att registreras som s.k. värdesäkert lönsparande bara är en omfördelning av sparandet eller en omplacering av redan existerande tillgångar. Om det här systemet skall leda till någon ökning av det totala sparandet i landet krävs dessutom att andelen reellt nysparande av det skattesubventionerade sparandet är betydande. Som riksrevisionsverket påpekat måste andelen nysparande vara minst 40 26 för att statens kostnader inte skall bli större än den sparandeökning som man åstadkommer. Det betyder att i sämsta fall enda effekten blir en inkomstöverföring från staten till de grupper som utnyttjar denna kostbara sparform. Måhända är detta i själva verket meningen. Vårt tredje motiv för att yrka avslag är att vi inte kan finna att denna typ av sparstimulans löser något av de ekonomiska problem som vi nu har framför oss. Huvuduppgiften för kreditpolitiken är för överskådlig tid att finansiera det stora statliga budgetunderskottet på ett sådant sätt att det inte leder till en allvarlig rubbning av den samhällsekonomiska balansen i vårt land. Såvitt jag kan förstå motverkar subventioneringen av bankinlåningen direkt det syftet. Att i ett läge då riksbankens största bekymmer är att det finns för mycket pengar i bankerna genom dryga skattesubventioner styra in ännu mera pengar i dessa banker är egentligen en ganska befängd idé. Den blir ännu mera befängd om man besinnar att riksbanken sedan med mycket besvär och mycket reglerande skall dra ut de här pengarna ur banksystemet för placering i statsobligationer. Det är därför i hög grad förståeligt att både riksbanken och ATP-fondernas styrelser är skeptiska till den här typen av sparstimulans och i stället förordar en ordning som stimulerar spararna att placera sina pengar i obligationer. I dag är det verkligen obligationsmarknaden som behöver breddas. I all synnerhet behöver statens möjligheter förbättras att finansiera sitt budgetunderskott genom dirckta placeringar från hushållen i stället för att staten skall behöva gå den dyrbara och besvärliga omvägen över bankerna. Det har också blivit vår slutsats. Vi föreslår att åtgärder vidtas för att göra statens sparobligationer mer attraktiva. Riksgäldskontoret bör skyndsamt lägga fram förslag om en sparform som är lämpad för den stora mängden småsparare och som underlättar den statliga upplåningen. Dessutom bör enligt vår mening ytterligare stimulanser i skattesystemet kunna övervägas för att stimulera hushållen till ett mer långsiktigt sparande. Men de stimulanserna bör inte bindas till någon särskild placeringsform utan ge spararna full valfrihet. Vidare bör de vara utformade på et sådant sätt att de inte ytterligare ökar inkomstklyftorna. Det skulle kunna ske genom att man höjer det nuvarande skatteavdraget för ränteinkomster men samtidigt omvandlar det till ett avdrag från skatten i stället för som nu från inkomsten. Utskottsmajoriteten tillstyrker propositionens förslag. Men det sker under åtskillig vånda. Utskottsmajoriteten tvingas konstatera att det råder en i det närmaste total osäkerhet om förslagets statsfinansiella konsekvenser och därmed också om möjligheterna att verkligen åstadkomma något nysparande. Inför kritiken från tunga remissinstanser om de negativa effekterna på andra sparformer måste majoriteten arbeta med förmodanden om att regeringen skall ingripa genom att förbättra villkoren för de sparformerna. Riksbankens med stort eftertryck framförda bekymmer över att spararnas intresse för obligationer blir ännu mindre om detta genomförs löser utskottsmajoriteten med förhoppningen att regeringen skall finna någon metod att slussa över de skattesubventionerade sparmedlen till obligationsmarknaden. Värdesäkert lön sparande Värdesäkert lönsparande Förmodandena att sådana ingripanden kommer att behövas är välgrundade. Riksgäldskontoret lär redan vara i färd med att grubbla över hur det allmänna lönsparandets villkor skall kunna förbättras så att det inte slås ut av det här nya skattesubventionerade sparandet. Men jag undrar om utskottsmajoriteten begriper vad man i så fall ger sig in på. Avkastningen efter skatt på herr Boh mans skattesubventionerade konton kan uppskattas till 11 26 efter skatt. Även med en mycket generös bedömning av avkastningen på andra sparformer lär man tryggt kunna påstå att skattekontona ger minst dubbelt så hög avkastning som någon annan sparform som står till den vanlige spararens förfogande. Om dessa sparformer skulle göras ens tillnärmelsevis lika attraktiva skulle räntehöjningar av nästan astronomisk storlek krävas på kreditmarknaden. Men tiden verkar mycket avlägsen, herr talman, då centerpartiet bekymrar sig över räntenivåns höjd i det här landet. Men utskottsmajoritetens bekymmer är inte slut med detta. Propositionen är,t. 0. m. för att komma från den här regeringen, en ovanligt illa genomtänkt produkt, full av tekniska och administrativa svagheter och oklarheter. Ekonomiministerns motivering för att så många frågor lämnats olösta är av det oursäktliga slaget. Han säger att han ville presentera riksdagen så enkla regler som möjligt — därför lämnas alla administrativa problem över till riksgäldskontoret och bankerna, samtidigt som en rad lagstiftningsfrågor helt enkelt lämnas olösta. Jag tycker, herr talman, det är en märklig underskattning av riksdagens förmåga att motta mer komplicerade förslag från regeringen. Finansutskottets kansli har utfört ett beundransvärt arbete för att försöka bringa någon reda i det här. Men även om utskottsmajoriteten därför kan föreslå vissa helt ofrånkomliga justeringar av propositionen, kvarstår ändå en rad viktiga problem olösta. Det gäller bl.a. bankernas roll i systemet, t.ex. i vilken utsträckning de skall ges rent fiskala myndighetsfunktioner. Det gäller också realisationsvinstbeskattningen, där lagändringar är oundvikliga för att systemet skall kunna fungera. Enligt vår mening är det oförsvarligt att införa ett system av det här slaget utan att erforderligt lagstiftningsarbete har slutförts. Helt obegripligt är f. ö. att man anser det vara så bråttom att systemet skall starta redan den 1 oktober i år. Det betyder under alla förhållanden att den lagstiftning som är nödvändig inte kan genomföras förrän efter det att systemet har kommit i gång. Ytterligare ett exempel på hur föga genomtänkt det här förslaget är hittar man i placeringsreglerna för de aktiefonder som kan bildas med de skattesubventionerade sparmedlen. Ursprungligen hade utredningsmannen tänkt sig att de här aktiefonderna skulle få placera sina pengar bara i nyemitterade aktier. Skälet till denna begränsning var uppenbart nog. Det är enda sättet att motivera beteckningen sparande på den här verksamheten. Inför remisskritiken har nu den begränsningen slopats och ersatts med cn dunkel förhoppning om att bankinspektionen skall se till att aktiefonderna företrädesvis köper nyemitterade aktier. Men om inte bankinspektionen presterar det omöjliga — dvs. ser till att nyemitterade aktier med konkurrenskraftig avkastning alltid står till aktiefondernas förfogande — betyder det här helt enkelt att möjlighet öppnas att med kraftigt skattesubventionerade pengar bedriva helt vanliga akticaffärer, köpa och sälja på marknaden. Nysparandet har då förvandlats till skattesubventionerade aktiespekulationer. Jag undrar om det verkligen kan försvaras. Inför alla dessa besynnerligheter är det inte underligt, herr talman, om man börjar fundera över huruvida motivet för den här s.k. reformen verkligen är omsorgen om sparandet. Mitt arbete med frågan har fört mig allt närmare misstanken att det mindre gäller sparandet än den borgerliga regeringens ständigt pågående strävanden att försvaga statens finanser samt sänka skatterna för människor med höga inkomster och förmögenheter. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Den borgerliga regeringen gör större ansträngningar för att anpassa olika delar av samhället till inflationen än för att bekämpa denna. Förslaget om s.k. värdesäkert lönsparande är ett uttryck för detta. Inflationen tär givetvis allvarligt också på spararnas kapital och gör det mindre lockande att Spara, men att lösa detta problem med skattereduktioner och skattefrihet, samtidigt som inflationen härjar vilt i samhället, är en skenreform, som därtill har fördelningsmässigt negativa följder. För att utnyttja sådana förmåner måste det finnas något att spara, sedan livets nödtorft har tillgodosetts. Detta är problemet för de stora löntagargrupperna. Regeringen och finansutskottet drar sig heller inte för att indirekt använda arbetslösheten som hot. ”Ett högt hushållssparande är nödvändigt för att investeringsbehoven framöver skall kunna tillgodoses”, skriver finansutskottet, trots att det raderna före har anfört att näringslivssektorns förmåga att med egna medel finansiera investeringar har ökat. Finansutskottet vet naturligtvis att det inte främst har varit brist på kapital som orsakat nedgången i investeringarna utan kapitalisternas krav på snabb profit. Både propositionen och utskottsbetänkandet präglas av dubbelbottnighet. Man anför sparbrist i svensk ekonomi som ett huvudskäl för de förslagna åtgärderna och tvingas i nästa andetag erkänna att Sveriges ekonomiska svårigheter inte kan förklaras med otillräckligt sparande. Trygghet och rättvisa anförs som ett andra huvudskäl för det nya sparsystemet. Här framträder den ohållbara argumentationen i all tydlighet. Det är helt enkelt cyniskt att påstå att några rättviseskäl tillgodoses med detta förslag. Sanningen är ju att lönearbetarnas reallöner sänkts genom inflationen och inte minst genom regeringens egen politik. Vad finns det då för möjligheter att utnyttja aldrig så förmånliga villkor för sparande? Om trygghet skall skapas genom sparande, måste det först och främst finnas något att spara. Någon rättvisa kan inte skapas om stora löntagargrupper saknar reella möjligheter att utnyttja förmånerna. I själva verket ökar orättvisorna genom att de som redan sparar får ökade Värdesäkert lön sparande Värdesäkert lönsparande förmåner. De ekonomiskt svagaste kategoriernas möjligheter att spara minskar genom den ekonomiska politik som förs. LO och TCO, som avstyrkt förslaget, har pekat på den negativa fördelningspolitiska effekten. Visst är det angeläget att förhindra att spararnas medel minskar i värde. Men det måste ske genom effektiva åtgärder för att stoppa inflationen och återställa och även höja reallönerna. Det bör inte ske med metoder som ställer det stora flertalet löntagare i en ännu ogynnsammare situation. I reservationen till utskousbetänkandet anförs bl.a. att med hänsyn till de mycket tveksamma nettoeffekter som systemet leder till och med dess olämpliga ekonomiskt-politiska utformning och dess negativa fördelningspolitiska verkningar bör regeringens förslag avvisas. Detta innebär tillstyrkande av bl.a. vpk-motionen 1895, som yrkat avslag på propositionen. Jag behöver därför, herr talman, inte framställa annat yrkande än bifall till reservationen i denna del. Låt mig till sist bara betona att de flesta spararna har större nytta av att inflationen angrips med effektiva medel och att de därvidlag har gemensamt intresse med stora grupper, vilka av bistra ekonomiska realiteter är förhindrade att spara.

Det råder stor enighet bland våra ekonomer och politiker om att det inhemska sparandet måste öka kraftigt. Finansutskottet har tidigare påpekat detta i flera betänkanden. Utskottet har också noterat att utvecklingen gått i en helt annan riktning än den som skisserades i 1975 års långtidsutredning. I denna satte man som mål upp en kraftig ökning av det offentliga sparandet i syfte alt långsiktigt öka kapitalbildningen i landet. Nu har utvecklingen inte blivit sådan. I stället har sparandet i den offentliga sektorn minskat mycket snabbt. För 1978 beräknas i finansplanen ett sparandeunderskott för hela den offentliga sektorn på drygt 8 miljarder kronor, jämfört med ett sparandecöverskott om drygt 9 miljarder kronor för två år sedan. Genom den kraftfulla borgerliga ekonomiska politiken kommer näringslivets förmåga att med egna medel finansiera de investeringar som man behöver att öka. Men det är också klart att hushållen i högre grad måste bidra till det finansiella sparandet i landet för de kommande åren. Det är i det sammanhanget man måste se det nu framlagda förslaget om värdesäkert lönsparande. Ett högt hushållssparande är en nödvändig förutsättning för att investeringsbehoven i landet i framtiden skall kunna tillgodoses. För att den nuvarande utvecklingen med minskat sparande skall kunna vändas, krävs utan tvivel åtgärder som stimulerar sparandet inom bl.a. hushållssektorn. Men minst lika viktigt är att detta sparande kommer till stånd i former som gör det möjligt att långsiktigt slussa över kapitalmedel till de behövande sektorerna. Och enligt utskottets mening bör sparandet i görligaste mån också ha den formen att andelen riskvilligt kapital i näringslivet ökar och bidrar till en nödvändig förstärkning av näringslivets soliditet. Genom att den högsta inlåningsräntan inte ens motsvarat inflationstakten under 1970-talet har de sparformer som i första hand utnyttjats av småspararna givit nepativ real avkastning på sparandet. I längden kan detta få en förödande effekt på sparmoralen i landet. Dessutom omfördelas medel från sparare till låntagare. Några av motionärerna har också tagit upp det fördelningspolitiska perspektivet. I motionen 1895 av Lars Werner m.fl. och 1928 av Rolf Hagel och Alf Lövenborg yrkar man avslag på propositionen med hänvisning till detta motiv. Utskottet anser emellertid att förslaget inte kommer att få de fördelningsmässiga konsekvenser som motionärerna tror att det skall få. I stället anser utskottet att antalet sparare i det föreslagna systemet kommer att utgöras av löntagare i de vanligaste inkomstlägena. För dessa människor innebär den föreslagna sparformen en klar förbättring och utgör dessutom en korrigering av den omfördelning till deras nackdel som tidigare skett. Därför avstyrker utskottet dessa motioner. Finansutskottet diskuterar också de föreslagna skatteförmånerna och påpekar att förmånernas storlek måste bedömas med utgångspunkt i dels angelägenheten av att i ett visst läge stimulera hushållssparandet, dels också önskemålet att tillförsäkra spararna en positiv real avkastning på sparmedlen. Utskottet anser att det från de här utgångspunkterna är väl motiverat att ha dessa båda förmåner — både skattereduktionen och skattebefrielsen på avkastningen. Däremot kan det bli nödvändigt att i framtiden överväga storleken av förmånerna under en period med lugnare prisutveckling. Då avkastningen efter skatt på I1 96 enligt Kjell-Olof Feldt kan anses vara för hög tror jag att det, om prisutvecklingen kommer att fortsätta så som tendensen nu visar, finns anledning för departementet att se över den här frågan. Utskottet delar därför ekonomiministerns uppfattning att en anpassning av förmånerna bör ske om förutsättningarna förändras. I detta sammanhang behandlar utskottet också ytterligare några motioner. Det gäller bl.a. motionen 1436 om det indexreglerade sparandet av Torsten Sandberg och Karl Erik Olsson — Karl Erik Olsson kommer själv att tala för motionen — och motionen 1435, där jag står som första namn. Jag delar naturligtvis utskottets uppfattning att motionens syfte i huvudsak tillgodosetts av det nu föreslagna lönsparandet. Utskottet tar också upp ett resonemang om huruvida de föreslagna nya sparformerna faktiskt kommer att leda till ett ökat finansiellt sparande i vårt land, och speciellt då om systemet ger upphov till ett ökat hushållssparande. Några remissinstanser har ju uttryckt ett visst tvivel härvidlag. Man menar att en stor del av sparandet i det föreslagna systemet kommer att utgöras av omfördelning från andra former av hushållssparande och att andelen nysparande är begränsad. Utskottets mening är att några absolut säkra bedömningar i den här frågan inte kan göras. Men utskottet anser att de i propositionen föreslagna förmånerna har en så klart sparstimulerande effekt att hushållssparandets andel kommer att öka. Utskottet tror inte heller att hushållen utan vidare flyttar över sitt nuvarande banksparande med hög Värdesäkert lön sparande Värdesäkert lönsparande tillgänglighet till en sparform med starka krav på lånpsiktig vinning av de sparade medlen. Och samtidigt skall sparandet ju ske i regelbundna former. Mycket talar därför enligt utskottets mening för att nysparandet blir en tillräckligt hög andel, så att de föreslagna sparformerna kommer att ge upphov till ett positivt nettosparande i samhället. I den socialdemokratiska motionen föreslås som en alternativ sparstimulans att det nuvarande sparavdraget omvandlas till skattereduktion. Skatteutskottet ansåg i sitt yttrande att frågan bör prövas i samband med ställningstagandet till förslagen från 1972 års skatteutredning, och finansutskottet delar den uppfattningen. Samtidigt påpekar utskottet att de i propositionen föreslagna sparformerna och förmånerna har den fördelen att de kan utnyttjas även av personer som redovisar underskott av kapital, något som också talar för att man får ett nysparande genom systemet. Den gruppen av potentiella sparare får inte alls någon fördel enligt det socialdemokratiska förslaget. Finansutskottet instämmer också i de synpunkter som skatteutskottet har fört fram angående sparstimulansen på andra områden och utgår liksom skatteutskottet från att regeringen tar de initiativ som kan bli nödvändiga om negativa effekter uppkommer på andra sparformer. Utskottet påpekar att ekonomiministern Gösta Bohman i propositionen förklarat sig beredd att senare återkomma med förslag om möjligheter till en direkt slussning av en viss del av sparmedlen till den långa kapitalmarknaden om lönsparandet visar sig få betydande omfattning. En tänkbar väg — det finns flera andra — är att en del av inlåningen i bankerna vid årets slut överförs till exempelvis riksgäldskontoret. Om sparandet i aktiesparfonden kommer att utgöra den större delen av det föreslagna lönsparandet, bortfaller det här problemet i stor utsträckning. Utskottet ansåg sig med detta kunna avstyrka det andra yrkandet i den socialdemokratiska motionen. Det första yrkandet i samma motion har bl.a. näringsutskottet behandlat. Näringsutskottet anser att den föreslagna ordningen med särskilda aktiesparfonder har förutsättningar för att bli en positiv beståndsdel i det värdesäkra lönsparandet. Näringsutskottet finner också att motionärernas förkastelsedom över aktiesparfonderna och det fondbolag som skall förvalta dem är helt ogrundad. Vidare torde aktiesparfonderna kunna utvecklas till aktiva instrument för inflytande i de börsnoterade företagen för flera grupper av aktiesparare. Finansutskottets borgerliga majoritet delar dessa uppfattningar och anser sig därmed kunna avstyrka det första yrkandet i den socialdemokratiska motionen. Motionen 1437 av Börje Stensson berör det nya lönsparandet. I motionen begärs att möjligheten till förbättrade sparstimulanser inom ramen för det nya lönsparandet skall prövas. Därigenom skulle man kunna motverka överflyttning av sparande från den sparformen till det nu föreslagna systemet. Ekonomiministern har i propositionen anmält att han får anledning att senare ta upp den frågan, och den prövning som motionären begär kommer alltså att ske. Utskottet delar också ekonomiministerns uppfattning att det nuvarande lönspararsystemet bör bibehållas. Det har också en helt annan konstruktion än det nya förslaget om värdesäkert lönsparande och vänder sig delvis till andra grupper. David Wirmark och Holger Bergqvist har i två motioner begärt analyser av sparbeteendet. I den ena motionen begär man att en expertgrupp skyndsamt tillsätts med uppgift att följa och analysera effekterna av det nu föreslagna systemet. Utskottet anser att det bör ankom ma på regeringen att besluta om formerna för det uppföljnings och analysarbete som tas upp i motionen och påpekar också att det senare kan behöva övervägas vilka åtgärder som behöver vidtas för att få sparmedlen för de olika sparåren att kvarstå även efter resp. bindningsperiods utgång. I den andra motionen av David Wirmark och Holger Bergqvist begärs en utredning som har till uppgift att kartlägga hushållens sparande för att belysa de grundläggande orsakerna till hushållens sparbeteende. Utskottet finner det naturligtvis angeläget att kunskaperna på det här området ökar, men menar att detta i första hand är en forskningsuppgift. Både i Sverige och i en lång rad andra länder finns ett ganska stort antal studier av hushållens sparande. Vidare behandlas sparandet i vidare mening i kapitalmarknadsutredningens betänkande. Mot den bakgrunden avstyrker utskottet motionen 936. Invändningar riktas mot det värdesäkra lönsparandet från tekniska och administrativa utgångspunkter. Nu gäller dessa invändningar i huvudsak detaljfrågor och är av sådan karaktär att de kan lösas med hjälp av tillämpningsföreskrifter. Skulle särskilda lagstiftningsåtgärder erfordras, kan dessa vidtas i ett senare skede, när resultatet av det förberedelsearbete som påbörjats ligger klart. Enligt utskottets mening bör systemet för huvuddelen av sparandet komma att fungera utan några som helst komplikationer och har därvid klara fördelar jämfört med sparstimulanser i andra former. Bl. a. genom kopplingen till skattesystemet blir sparformerna emellertid relativt komplicerade från teknisk och administrativ synpunkt och kan ge upphov till vissa tillämpningsproblem i enskilda fall. Utskottet vill i det sammanhanget understryka uttalandet i propositionen att reglerna bör vara så enkla och lätthanterliga som möjligt. Jag tar därför inte upp alla detaljerna här, utan hänvisar till det detaljarbete som pågår och som utskottet berör i sin skrivning. Utskottet instämmer också I departementschefens uppfattning att man i nuvarande läge inte bör införa alltför detaljerade föreskrifter. Utskottet har heller inga invändningar att göra mot de regler som föreslås gälla för de båda sparformerna i fråga om det högsta och det lägsta sparbeloppet, utan man finner dem rimliga och väl avvigda. Utskottet finner det också riktigt att man kräver ett regelbundet sparande, och utskottet delar föredragandens uppfattning att förmånerna bör ges i form av skattelättnad på det sätt som föreslagits i propositionen. I likhet med skatteutskottet finner även finansutskottet att dessa skattelättnader är väl avvägda med hänsyn till nuvarande förhållanden. Utskottet vill dock erinra Värdesäkert lön sparande Värdesäkert lönsparande om all justering av procentsatsen för skattereduktionen kan bli nödvändig om utvecklingen så påkallar. Vidare finner utskottet att föreslagna sanktioner mot förtida uttag är väl avvägda.

Herr talman! Rune Rydén framhärdar i att kalla detta ett värdesiäkert lönsparande. Det enda han kan säga om huruvida beteckningen ”lönsparande” verkligen är motiverad är att utskottet antar att majoriteten av spararna kommer att utgöras av löntagare i de vanliga inkomstlägena — ett antagande för vilket majoriteten inte har något stöd. I varje fall är det uppenbart att sparformen står öppen för rena kapitalöverföringar, för överföring av alla stag av inkomster. Det finns inget förbehållet begreppen ”lön” och ”löntagare”. Jag undrar om Rune Rydén verkligen tycker att man åstadkommit något rimligt, när man gjort det möjligt att uppnå en skattelättnad på ungefär 3 000 kr. per år utan att göra något annat än att flytta över pengarna från ett bankkonto till ett annat. Det är en operation för vilken man inte ens behöver besöka banklokalen; det ordnar banken. För den mycket begränsade insatsen skall alltså skattebetalarna stå för en utgift, som antagligen rör sig om hundratals miljoner kronor. Vidare säger Rydén att utskottsmajoriteten inser att man måste finna former för sparandet, så att pengarna slussas till de behövande sektorerna. Det är uppenbart att den sektor som nu skall ta emot pengarna icke är den behövande. Alla vet att de svenska bankerna f. n. flödar över av pengar. Likviditeten i banksystemet väntas öka i år med 20 4 — eu aldrig tidigare skådat rekord. Därför är det ytterst märkligt att frågan nu bara skjuts över till Gösta Bohman, för det framgår redan nu tydligt att det inte är bankerna som behöver pengarna, utan det är staten i första hand och kommunerna, möjligen också andra låntagare på kapitalmarknaden. Med anledning av nuvarande situation borde frågan besvaras: Hur skall dessa pengar slussas över till obligationsmarknaden och kapitalmarknaden? Riksbanken har i olika sammanhang, också inför finansutskottet. uttryckt sina stora bekymmer inför den situation man hamnat i. När det slutligen gäller de administrativa och tekniska komplikationerna vill jag säga att Rydén är en man som inte sysslar med detaljer; det får Bohman och departementet göra. Jag förstår honom. De detaljer han hänför till är sådana som faktiskt kommer att avgöra om systemet skall fungera eller inte. Riksdagen skall alltså fatta ett beslut om ett svstem, om vilket man inte vet om det fungerar eller ej. Detta skall lösas genom diskussioner i någon form mellan bankerna, riksgäldskontoret och. antar jag, ekonomidepartementet. Men det är otillständigt att göra på det sättet.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt säger att det inte är ett värdesäkert lönsparande. Vilken grund har Kjell-Olof Feldt för detta påstående? Man kan ju få en avkastning på 11 95 i dagens läge efter skatt, vilket ligger klart över den inflationsutveckling vi f. n. har. Under nuvarande omständigheter är det i allra högsta grad eu värdesäken lönsparande. Däremot, och det har jag sagt i mitt tidigare anförande, kan inflationsutvecklingen bli sådan, att det finns anledning att ompröva de nuvarande förmånerna med systemet. beroende på om inflationsutvecklingen blir högre eller lägre än vi f. n. räknar med. Detta står också klart uttalat både i propositionen och i finansutskottets betänkande. Kjell-Olof Feldt upprepade ett annat påstående som är felaktigt. Han sade att det här inte är ett sparsystem för vanliga löntagare, det utgör en ren kapitalöverföring från välbeställda människor till nya konton i banksystemet. Vad har Kjell-Olof Feldt för grund för detta påstående? Det har ju alltid visat sig att de som använder detta bankspararsystem är just våra vanliga löntagare, och det här systemet är skräddarsytt för dessa människor. Avsikten med det nuvarande förslaget är att stimulera till en ökning av banksparandet och av akticsparandet bland våra vanliga löntagare. Det är därför man har satt de här maximi och minimigränserna. Man har också bestämt sig för en periodicitet, som innebär att man skall göra minst sex inbetalningar under året, för att man inte skall behöva uppleva det som Kjell-Olof Feldt fruktar, och som jag definitivt inte tror kommer att inträfta, nämligen överföring från ett kapitalkonto till ett annat. Dessutom får de här förmånerna, Kjell-Olof Feldt, tillämpas endast vid A inkomst och inte vid andra typer av inkomst. De behövande sektorerna kommer inte att få del av detta sparande, säger Kjell-Olof Feldt. Jag menar att de kommer att få det. Naturligtvis går banksparandet till företag och andra som behöver låna pengar i vårt samhälle. Om det skulle visa sig att staten behöver ytterligare medel på den långa kapitalmarknaden kan, och det påpekade jag också i mitt tidigare anförande, former för överföring av detta visa sig nödvändiga. Jag menar att det här systemet är ett bra system och att det kommer att fungera.

Herr talman! Det är någonting konstigt i det här. Utskottsmajoriteten och Rune Rydén talar om att man nog måste justera skattesubventionens storlek, om inflationen blir lägre i framtiden. Han säger att 11 94 avkastning efter skatt kan accepteras när inflationen uppgår till 10 26. Nu skall det här systemet träda i kraft den 1 oktober 1978. Det betyder att det är prisstegringstakten under 1979 som avgör den reala ränta som uppstår. Regeringen har gjort en prognos för prisutvecklingen 1979, och enligt denna prognos blir inflationen ungefär 5 26. I själva verket är man därtill nödd och tvungen, eftersom det centrala löncavtalet rivs upp om prisstegringstakten nästa år överstiger 5 96. Dewua betyder, att skall regeringen hålla fast vid sin inställning beträffande Värdesäkert lön sparande Värdesäkert lönsparande inflationen 1979, blir den reala avkastningen efter skatt 6 6. Om man nu tycker att det är för mycket kan man väl genomföra justeringen nu. När skall den göras? Systemet träder i kraft den 1 oktober och folk börjar spara. Skall herr Bohman komma i efterhand och säga att det ni trodde gällde kommer inte att gälla, ni får inte samma skattefrihet på räntan? Vad gäller? Varför över huvud taget ta upp den här diskussionen, när ni inte är beredda att justera skattesubventionen — eller tror ni på fortsatt inflation med 10 26? Då har olyckan verkligen dragit in över landet. Detta är den hypotes som det här systemet skall vila på. Därför menar jag att ni redan nu skulle kunna dra åtminstone den enkla konsekvensen av ert eget sätt att se på det här att skatltesubventionerna måste anses bli orimligt stora, om inflationstakten blir väsentligt lägre. Sedan sade jag inte att det bara är löntagare som kan utnyttja systemet. Jag sade att det är möjligt för alla som har pengar på banken, eller tillgångar av något slag, att föra över till dessa konton. För detta skall de belönas av skattebetalarna med 3 000 kr. per år. Jag tycker att en så utomordentligt ringa prestation som att bara låta banken upprätta ett nytt konto och flytta över pengar till detta är orimligt välbetald. Jag noterar att — och jag förstår att det i hans fall är högst naturligt — de fördelningspolitiska konsekvenserna av detta inte alls bekymrar Rune Rydén. Men jag frågar mig ändå, om inte utskottets centerpartister någon sen afton innan de lägger huvudet på kudden borde börja fundera över vad det är som de lockas in i och som innebär att man systematiskt fördelar skattebördan åt fel håll.
Herr talman! De fördelningspolitiska konsekvenserna bekymrar mig i allra högsta grad, Kjell-Olof Feldt. Det är faktiskt så at den socialdemokratiska regeringens inflationspolitik under många år har gjort att spararna i vårt land förlorat stora förmögenheter. Jag tycker att det nu finns rimlig anledning att rätta till en liten del av detta. Sedan kan man naturligtvis diskutera på vilken nivå skattereduktionen skall läggas. Jag förutsatte inte 10 26 inflation, Kjell-Olof Feldt. Jag sade bara att det med det system som har skisserats i propositionen finns anledning att under nuvarande förutsättningar antaga att nivån är rimlig. Jag sade att det kan finnas anledning att i framtiden justera detta. En av fördelarna med systemet är ju att skattereduktionen sker i genomsnitt ett och ett halvt år efter det att sparandet har skett. Detta gör att man har möjlighet att överblicka utvecklingen. Kjell-Olof Feldt kommer envist tillbaka till sin tro på att det kommer att bli en avsevärd överföring från nuvarande bankkonton till nya bankkonton, inte någon form av nysparande. Jag tror att Kjell-Olof Feldt har en alldeles felaktig uppfattning på den punkten. Naturligtvis kommer det i det enskilda fallet att kunna ske en viss överföring, men den stora delen kommer att vara faktiskt nysparande. Genom att man får ett värdesäkert nysparande kommer ytterligare fördelningspolitiska effekter att uppstå. Vidare en liten fråga ull Kjell-Olof Feldt. Han sade att banksystemet f. n. är översvämmat av medel. Varför måste man då, Kjell-Olof Feldt, ha ett tvångssparande i form av löntagarfonder?

Herr talman! Då jag lyssnade till Kjell-Olof Feldts inlägg och då jag har läst socialdemokraternas reservationer har det slagit mig, hur betecknande de är för oppositionens sätt att föra politik generellt sett i dag. För det första säger man konsekvent och metodiskt nej till och gnäller över allting som kommer från regeringshåll. Det har naturligtvis en opposition rätt att göra, men konstruktivt är ett sådant systematiskt förfarande sannerligen inte. För det andra godtar man sådant som har med spel och vinstchanser att göra men är negativ mot systematiska enskilda insatser för att bygga upp ett eget värdesäkert sparande för enskilda människor. För det tredje säger man nej till sådant som innebär att en skattereduktion ges som belöning för sådana samhällsekonomiska insatser som ökat hushållssparande innebär, för det är ju det som det är fråga om. Man säger nej till att enskilda människors eget sparande ökar och föredrar att statens sparande i stället växer genom ökande skatter och högre avgifter. För det fjärde för man gentemot nästan vartenda regeringsförslag fram den alltid lika felaktiga anklagelsen, att förslagen syftar till att gynna en samhällsgrupps intressen på andra gruppers bekostnad. Vad skulle vi i regeringen ha att vinna på sådant? Majoriteten i alla våra partier är trots allt löntagare. Socialdemokraterna strävar här liksom i alla sammanhang efter att skikta upp folket i vårt land och att ställa grupp mot grupp, även då det gäller åtgärder som vidtas i alla folkgruppers intresse, alltså för den svenska samhällsekonomins skull. Bakom kritiken ligger nu som annars alltså en strävan efter att splittra och att skapa konfrontation i stället för att försöka förena grupperna. För det femte: att bagatellisera och göra gällande att inflationen är någonting nytt. ”Den under senare tid mycket kraftiga inflationen”, heter det i de socialdemokratiska reservationerna. Detta är fel, i två hänseenden. Först och främst har inflationen faktiskt under senare tid avtagit. Vidare har den höga inflationstakten drabbat oss alltsedan 1973, och den blev särskilt hög till följd av den i flera hänseenden alltför expansiva ekonomiska politiken 1974, 1975 och 1976. Ända fram till i år brottas vi ju med följderna av den politiken. För det sjätte, slutligen, bygger socialdemokraternas opposition mot förslaget om värdesäkert sparande på deras grundläggande motvilja mot att låta enskilda människor, löntagare och pensionärer, genom egna insatser värdesäkra sitt sparande och bygga upp ett eget individuellt ägande i det näringsliv som ytterst garanterar Sveriges välstånd. Det individuella ägandet Värdesäkert lön sparande Värdesäkert lönsparande och det individuella inflytandet är för socialdemokraterna alltid underlägset, alltid mindre värt än det kollektiva ägandet och det kollektiva inflytandet. Sammanfattningsvis kan jag alltså förstå att socialdemokraterna av de ideologiska motiv och grundsatser som ingår i deras politik säger kategoriskt nej till ett förslag om individuellt värdesäkert sparande i bank eller sparande i aktiefonder. Hur regeringen än hade utformat sitt förslag, skulle det uppenbarligen ha mötts med motstånd från socialdemokraternas sida. Det är mot den bakgrunden som debatten om olika praktiska detaljer i förslaget skall bedömas. Debatten blir därmed på sätt och vis en skendebatt. Men låt mig sedan, herr talman, redovisa den samhällsekonomiska bakgrunden till det här förslaget. Får jag först slå fast en självklarhet, en truism, nämligen att sparandet utgör själva grunden för kapitalbildningen i samhället. Sparandet utgör alltså förutsättningen för tillväxt och välfärd. Sparandet innebär att man begränsar dagens konsumtion för att få pengar till de investeringar som ger en tryggad konsumtion i framtiden. För att vi i den svenska ekonomin på sikt skall kunna uppnå den jämvikt i bytesbalansen, som vi alla säger oss sträva efter, och få fullt resursutnyttjande och en rimlig ekonomisk tillväxt kommer stora krav att ställas på sparande och investeringar. F. n. föreligger en sparbrist i vår ekonomi. Och just det förhållandet att vi har haft och har stora bytesbalansbrister — vi har haft det sedan 1974 — utgör ett tecken på att det samlade sparandet är otillräckligt. Men konstaterandet av denna sparbrist innebär inte i och för sig att Sveriges ekonomiska svårigheter beror på eller kan förklaras av det otillräckliga sparandet. Det är alltså inte bristen på sparande, bristen på kapital som utgör den grundläggande orsaken till den alltför låga investeringsaktiviteten, till urholkningen av företagens finansiella ställning, till den låga lönsamheten och till den betydande outnyttjade kapacitet som vi har i dag i mera tunga branscher i Sverige. Regeringen har inriktat sin ekonomiska politik på att skapa förutsättningar för en starkare livskraft och en förnyad expansion i vårt näringsliv. Under senare tid har faktiskt flera tecken pekat på att en sådan utveckling är på väg. Vad som förvånar mig är att jag, i varje fall hittills, aldrig har hört ett enda uttryck av glädje över att det trots allt har blivit något bättre. Man tycker ju att socialdemokraterna, det största partiet i Sveriges riksdag, skulle kunna gå ut och säga att det här är i alla fall väldigt bra. Man skulle kunna säga att vi är inte säkra på att det kommer att förbli så i framtiden — det är deras rätt att göra sådana reservationer. Men någon gång borde ni väl ändå kunna gå ut och säga att det är bra att det har blivit litet bättre, och vi hoppas att det kommer att fortsätta i den här riktningen, i stället för att fortsätta att gnälla och skälla, misstänkliggöra och svartmåla. I takt med att de här tecknen har gjort sig gällande kommer de svenska företagens investeringsbenägenhet åter att öka, när den överkapacitet som vi nu har är nedbringad och därest det kommer att ställas ökade krav på utbud av kapital. Alla analyser av den ekonomiska utvecklingen på längre sikt visar alltså att de resurser som måste avsättas för att klara ökande investeringar och samtidigt nå jämvikt i bytesbalansen kommer att ta så stor del av den möjliga produktionstillväxten i anspråk att utrymmet för ökad privat och offentlig konsumtion kommer att bli starkt begränsat. Detta är ett skäl till att det totala sparandet måste öka. En sådan sparökning kan åstadkommas på flera olika sätt och i flera olika sektorer av ekonomin. Vi vet — eller vi hoppas det i varje fall — att företagens eget sparande kommer att öka i takt med att lönsamheten blir något bättre; den har ju aldrig legat på så låg nivå som den gör nu. Den sparökning som behövs därutöver kan åstadkommas på två principiellt olika vägar. Antingen kan sparökningen åstadkommas genom att man generellt och kollektivt ökar uttaget av skatter och avgifter från hushåll och företag och på det viset ökar sparandet hos staten eller hos av staten inrättade fonder, eller också kan den nödvändiga sparökningen komma till stånd genom individuellt och frivilligt sparande. Det kräver i sin tur att samhället är berett att sätta in stimulansåtgärder av olika slag och vidare att samhället undviker att vidta åtgärder som får motsatt effekt, exempelvis skattehöjningar. De här generella och kollektiva lösningarna kännetecknas av att de ger upphov till klara snedvridningseffekter. Så t.ex. medför en sparökning inom den offentliga sektorn genom att man höjer de direkta skatterna — utöver vad Jag nyss sade — att marginalskatteproblemen blir ytterligare förvärrade, med ty åtföljande kompensationskrav och bristande arbetslust och arbetsvilja. Höjs i stället de indirekta skatterna, kommer priserna att påverkas och inflationen stiger. Väljer man att ålägga företagen nya avgifter, blir effekten att kostnadsnivån pressas upp, vilket också påverkar priserna och i sin tur leder till kompenserande löncekrav — och sedan är cirkeln i gång. I alla de här fallen gäller dessutom att kollektiva lösningar i större eller mindre grad är förenade med omfördelning av sparande från en scktor till en annan. uttaget av vinst eller lönebaserade avgifter från företagen, innebär det att företagssektorns sparande minskar, medan den mottagande sektorns sparande ökar. Eftersom avgifterna reducerar beskattningsunderlaget uppkommer samtidigt ett visst skattebortfall, motsvarande ungefär vå tredjedelar av avgiftsinkomsten, vilket negativt påverkar nettoeffekten. Tillsammans bidrar sådana följder till att nettoresultatet på vårt totala sparande torde bli av blygsam omfattning och på sikt för hela samhällsekonomin kanske får effekter som är rakt motsatta dem som man strävar efter. Om man på det här sättet granskar olika kollektiva sparformer, finner man genomgående nackdelar av den art som jag har redovisat här. Åtgärderna är alltså inte ägnade att positivt förändra de grundläggande sparineitamenten i vårt samhälle. Vad som sker är att man rycker bort en del av sparunderlaget i vissa sektorer, vilket snarast torde medföra att sparbenägenheten i dessa sektorer minskar. Därför medför det betydande fördelar om sparökningen kan ske på frivillig väg. Det kräver att det individuella sparandet framstår som ett attraktivt alternativ med hänsyn till det förväntade utbytet och — vilket inte minst är viktigt — av rättviseskäl. Värdesäkert lön sparande Alltsedan början av 1970-talet, Kjell-Olof Feldt, har den högsta bankräntan varit lägre än inflationstakten. Det betyder att de sparformer som i första hand i dag utnyttjas just av småsparare och löntagare i vanliga inkomstlägen, dvs. banksparandet, har gett en negativ real avkastning. Det har inte funnits några större möjligheter för de här sparargrupperna att genom alternativa sparformer förbättra sin avkastning. Kapitalmarknadsutredningen, som avgav sitt betänkande för något halvår sedan, har särskilt påvisat att banksparandet, liksom även aktiesparandet, är skattemiissigt väsentligt mindre gynnsamt behandlat än många andra placeringsformer. De senare placeringsformerna har varit lättare tillgängliga för samhällsgrupper med stor sparförmåga — de som herr Feldt här talade så negativt om för en stund sedan. Situationen har alltså missgynnat småsparare och löntagare i de vanligaste inkomstklasserna. Under den socialdemokratiska politikens tid har man år efter år konfiskerat en stor del av det sparande som de här människorna har utövat. Insatser för att gynna hushållens sparande motiveras alltså inte enbart av det ekonomiska läget och av behovet att åstadkomma en balanserad ekonomisk utveckling, utan rättvise och trygghetsskäl utgör ett minst lika viktigt motiv. Ett värdesäkert sparande måste erbjudas hushållen och gynnsamma sparformer skapas för de stora grupperna av småsparare. För dessa utgör — jag upprepar det —-i dag banksparandet med negativ realränta det enda realistiska placeringsalternativet, och det alternativet förlorar de alltså år efter år pengar på. De måste nu få möjligheter att bedriva ett långsiktigt sparande under värdesäkra former. Au få till stånd ett ökat sparande och en däremot korresponderande kapitalbildning är emellertid i nuvarande läge inte tillräckligt. Företagens svaga vinstutveckling under senare år har inte möjliggjort en tillräckligt hög självfinansiering. Ända sedan mitten av 1960-talet har självfinansicringsgraden i våra företag undan för undan gått ned — ett kärt debattämne mellan den förre finansministern och mig själv. Företagen har i ökad utsträckning tvingats att låna pengar, och det har lett till att andelen främmande kapital har vuxit starkt. I takt därmed har företagens soliditet försämrats, dvs. förhållandet mellan främmande och cget kapital. De har därmed blivit sårbarare. En allmänt ökad tillgång på kapital är i det här läget alltså inte tillräcklig för att finansiera den behövliga investeringsverksamheten, bl.a. därför att det främmande kapitalet inte är riskvilligt. Det främmande kapitalet kräver avkastning, även om investeringsprojekten skulle ge låg eller ingen förräntning. Vid en stor andel främmande kapital kan alltså företagen, om de ger sig in i riskfyllda projekt, komma i den situationen att avkastningen inte finansierar räntebetalningarna på det lånade kapitalet. Den kris som vi just nu genomgår i bransch efter bransch bekräftar i hög grad just det här förhållandet och visar hur viktigt det är att företagen kan upprätthålla en hög soliditet, som möjliggör för dem att själva möta temporära påfrestningar och klara av dem. En förnyelse av vårt näringsliv kräver alltså att tillförseln av riskvilligt kapital ökar. Åtgärder som syftar till att öka sparandet skall därför utformas så, att möjligheter öppnas också för att kanalisera sparmedlen till näringslivet i form av riskvilligt kapital. Detta är den allmänna bakgrunden till konstruktionen av det förslag till värdesäkert sparande som regeringen har lagt fram inför riksdagen, ett förslag som alltså omfattar två sparformer: dels lönsparande i bank som är värdesäkert, dels lönsparande i speciella aktiefonder. Sedan får den sparande själv välja endera av de här sparformerna eller, om han så vill, spara parallellt i båda. Förslaget bygger alltså på den individuella valfrihetens principer, som på olika områden har varit och fortfarande är vägledande för regeringens arbete. De här båda lönsparformernas främsta uppgift är alltså att locka och stimulera till frivilligt nysparande i hushållssektorn. Oppositionen, inte minst herr Kjell-Olof Feldt här i dag, har skjutit in sig på de farhågor som obestridligen kan göras gällande — det skall jag ingalunda förneka — att en del av sparandet i dessa nya sparformer kan komma att bestå i överföringar från andra sparformer, så att det verkliga nysparandet sker bara i en viss begränsad omfattning. Jag tror att de farhågorna är överdrivna. Sådana farhågor kan dessutom alltid göras gällande gentemot alla nya former av sparande. Varje ny form av sparande som skapas är förknippad med sådana risker så länge vi har det nuvarande skattesystemet. Det är klart att man kan göra om skattesystemet och därmed få garanti för att det bara blir fråga om nysparande. Jag är emellertid övertygad om att utformningen av denna nya sparform är sådan att överföringar i mycket hög grad skall kunna undvikas. De skattemässiga förmånerna är knutna till en långsiktig bindning till sparmedlen — mer än fem år. Sparandet måste vara regelbundet med en direkt och naturlig anknytning till de löpande löneutbetalningarna. Inkomster från kapital och fastigheter kan inte komma i fråga. När man lyssnade på Kjell-Olof Feldt fick man en känsla av att regeringen för att åstadkomma de enligt hans mening negativa imkomstpolitiska konsekvenserna hade föreslagit denna sparform i syfte av hjälpa stora kapitalägare att tjäna pengar. Systemet är ju inte uppbyggt på det sättet och kommer inte att spela någon roll för den gruppen av människor. Det vet Kjell Olof Feldt precis lika bra som jag. Den övre gräns som gäller för insättningarnas storlek är så anpassad att det framför allt är småsparare som bör stimuleras till regelbundna insättningar. Ett viktigt skäl till att man i dag håller medel placerade i bank trots att realräntan är negativ är att pengarna kan behövas som en likvid reserv. Pengarna bör med andra ord snabbt kunna tas i anspråk när oförutsedda behov uppstår. Det finns många som räknar med att sådant kan inträffa och därför vill ha denna säkerhetsmarginal. De som sparar i detta syfte och alltså har pengarna stående på bank för att kunna ta ut dem för bestämda ändamål eller i oförutsedda krissituationer kommer naturligtvis inte att vara benägna att flytta över pengarna till en sparform med starka krav på långsiktig bindning av medlen. Allt talar för att den höga avkastningen i förening med de hårda kraven på bindning kommer att skapa ett nytt långsiktigt sparande, som är inriktat på Värdesäkert lön Sparande Värdesäkert lönsparande avkastning. Härigenom erbjuds ett alternativ till sparande i former som inte ger bidrag till samhällets kapitalbildning. Jag syftar på exempelvis placering i diamanter, medaljer, antikviteter, konst osv. Titta bara på tidningarnas annonssidor, så får ni klart för er hur mycket pengar det är som uppenbarligen används för sådana direkt improduktiva placeringsformer. Här öppnar vi alltså en möjlighet för att tillvarata de resurser för produktiva ändamål som samhället eljest skulle gå miste om. Från oppositionens sida har det också gjorts gällande att det aktuella nysparandet gynnar de rika, de som redan tidigare sparat — jag har bemött det — och att detta sker på skattebetalarnas bekostnad genom det skattebortfall som påstås ske. Men generellt sett måste detta s.k. skattebortfall bedömas från samhällsekonomisk synpunkt. Om andelen sparande som annars inte skulle ha kommit till stånd endast skulle uppgå till vad som svarar mot skattebortfallet, innebär det enbart en omfördelning av sparande från staten och till hushållen. Om andelen nysparande är högre än det s.k. skattebortfallet, betyder det ett rent nettotillskott till hela samhällets sparande, vilket minskar kraven på att genom skatter öka det statliga sparandet. Därför skall skattebortfallet inte betecknas som en kostnad för staten i vanlig mening, som måste finansieras genom ökade skatter för alla inkomsttagare — det är det Kjell-Olof Feldt tydligen syftar på. I stället skall den här skattepremieringen ses som en skattelättnad för de inkomsttagare som genom ökat sparande minskar kraven på och behoven av ökade skatteuttag från alla hushåll. Det föreslagna sparsystemet bör därför betraktas som ett alternativ till de skatteeller avgiftshöjningar som eljest på sikt kan behövas för att återställa den samhällsekonomiska balansen. Det här är väldigt väsentligt, och det är just det man skall beakta när man bedömer förslaget och när man bedömer den socialdemokratiska oppositionen. För ett skattehöjarparti som socialdemokraterna är naturligtvis alla sådana förslag förhatliga som gör det möjligt för enskilda att behålla en större del av sina inkomster och som inte för över sparande från Sveriges medborgare till staten. Här går, som Kjell-Olof Feldt så riktigt påpekade, en klar skiljelinje mellan socialdemokraterna och de borgerliga.

Herr talman! Gösta Bohman inleder sitt anförande med det som har blivit rutin här i kammaren, dvs. hans vanliga litania över den socialdemokratiska oppositionens uselhet. Som vanligt belastar han inte framställningen med några fakta eller någon analys av oppositionens alternativ. Jag skall svara honom på en punkt. Han vill veta vad vi anser om det ekonomiska läget. Är det bra eller dåligt? Svaret kommer på fredag, herr Bohman, när vi skall diskutera den ekonomiska politiken. Nu varslade Gösta Bohman om vad som egentligen är hans politiska motiv för den här åtgärden. Det var inte så mycket tal om värdesäkring, om behovet för de enskilda att undgå inflationens konsekvenser, utan det var ett ganska öppet och cyniskt meddelande om att nu anser sig Gösta Bohman befriad från att föra någon finanspolitik i framtiden. Han dömer ut alla vad han kallar kollektiva sparformer. Inga skatter, inga avgifter passar in i hans finanspolitik, utan det som nu skall ske är att individuellt sparande skall ersätta en ansvarsfull finanspolitik i framtiden — och det är ett ganska fantastiskt meddelande från en ekonomiminister. Spararna skall genom detta skattesubventionerande belönas för att de räddar regeringen från att över huvud taget behöva tänka på hur finanspolitiken skall bedrivas. Är detta verkligen herr Bohmans mening? Skall vi ta honom på allvar? Statens budgetunderskott är i dag 40 miljarder kronor. Det kommer med all säkerhet att stiga. Den offentliga sektorns sparandeunderskott är 15 miljarder kronor och växer snabbt. Vad kan herr Bohmans skattefinansierade sparande ge? Ingen vet. Den mest optimistiska gissningen har legat i trakten av en halv miljard — i en budget med ett underskott på 40 miljarder! Är det det beskedet herr Bohman vill lämna i dag, att i och med detta tänker den borgerliga regeringen inte bekymra sig om hur finanspolitiken är upplagd? Det är bra med individuell valfrihet, och det är säkert viktigt att spararna får möjlighet att göra förnuftigare och mer rationella placeringar och att få en bättre avkastning. Men om man nu vill hjälpa staten med finansieringen finns det en mycket enklare väg att gå! Gör statens direkta upplåning från allmänheten mera attraktiv! Se till att Gösta Bohman kan finansiera sina underskott direkt från allmänheten! Det var vad vi föreslog i motionen och reservationen. Det är en ganska rationell åtgärd. Och, tro mig, herr Bohman kommer att bli tvungen att göra någonting sådant om han över huvud taget skall kunna få riksgäldskontoret att fungera i framtiden.

Herr talman! Ekonomiministern fortsätter att låtsas som om det stora flertalet löntagare skulle gynnas av regeringens förslag. Han nonchalerar invändningarna och kör bara vidare. Det är också en synnerligen nonchalant behandling av remissopinionen när ekonomiministern i propositionen skriver att flertalet remissinstanser ställer sig positiva till utredningen medan, som det heter, andra avstyrker förslaget och bl.a. åberopar fördelningspolitiska skäl. Vilka är då dessa ”andra”? Jo, det är intresseorganisationer för dem som regeringen påstår skulle ha nytta av förslaget, nämligen de vanliga löntagarna. Jag erinrar om att ekonomiministerns beskrivning i propositionen lyder så här: "Insatser för att gynna hushållens sparande motiveras emellertid inte enbart av det ekonomiska läget och av behovet att åstadkomma en balanserad ekonomisk utveckling. Rättvise och trygghetsskäl utgör ett minst lika viktigt motiv.” Mot detta tal anför bl.a. LO: ”Avgörande för LO:s ställningstagande är emellertid den fördelningsmässiga effekten av de föreslagna skattelättnaderna. I ett läge med stagnerande eller fallande reallöner blir det särskilt påtagligt att de ekonomiskt svagaste kategorierna får svårast att utnyttja de tilltänkta förmånerna. Risken är påtaglig att den huvudsakliga effekten av förslaget blir att de som ändå sparar, Värdesäkert lön sparande Värdesäkert lönsparande flyttar över sitt sparande till det skattesubventionerade lönsparandet.” TCO säger: ”En naturlig fråga i detta sammanhang blir vilka som har möjlighet att utnyttja de till systemet kopplade förmånerna. Det är självklart att personer med höga inkomster och/eller förmögenheter har de största möjligheterna att dels omdisponera kapital mellan olika sparformer alltefter avkastningsförväntningar, dels binda sparande för en femårsperiod. För låginkomsttagare och löntagare med små förmögenheter föreligger inte denna valmöjlighet, vilket innebär att det i första hand är dessa grupper som inte får del av skatteförmånerna.” Jag hyser faktiskt större tilltro till dessa remissinstanser än till herr Bohman när det gäller omtanken om de stora löntagargruppernas intressen. | Gösta Bohman talar också om försök att skikta upp samhället och ställa grupp mot grupp. Har möjligen inte herr Bohman upptäckt att detta är satt i system och ett viktigt medel i det kapitalistiska system han värnar om?

Herr talman! Det var, sade Kjell-Olof Feldt, ett öppet och cyniskt erkännande av ekonomiministern att han i fortsättningen inte kommer att föra någon finanspolitik, att han över huvud taget avvisar tanken på att använda skatte och avgiftshöjningar som finanspolitiskt instrument. Jag tycker i och för sig att det vore behagligt, om man kunde slippa att använda skatte och avgiftshöjningar som finanspolitiskt instrument. Men så långt sträcker jag mig faktiskt inte. När det gäller utformningen av konjunkturpolitiken och den ekonomiska politiken i fortsättningen måste vi räkna med att i olika situationer kunna både höja och sänka avgifter av olika slag. Det är en självklarhet, och jag trodde att Kjell-Olof Feldt också begrep att jag hade den uppfattningen. Men vad vi talar om nu är vilka effekter man kan få av olika typer av sparande. Det är när man behöver åstadkomma ett ökat sparande i de olika sektorerna, ett sparande som inte omedelban används till konsumtion, som hushållssparandet kommer in i bilden som en utomordentligt väsentlig beståndsdel. Det frivilliga hushållssparandet innebär inte att man berövar några andra sektorer de pengar det är fråga om, medan däremot avgifts och skattehöjningar innebär att man tar från vissa grupper och för över det finansiella sparandet där till en annan sektor. Det samlade finansiella sparandet i Sverige sker som bekant dels i företagssektorn, där det kommer till uttryck i graden av lönsamhet, hur stor avkastningen blir på kapitalet, dels hos hushållen, där vi har ett hyggligt sparande, vilket är bra, dels också hos staten i den offentliga sektorn. Men man vinner ingenting på att bolla pengar från den ena sektorn till den andra. Vad det gäller är att få ett nytillskotut, och det nytillskottet kan man få genom att stimulera hushållssparandet. Hur stort tillskottet blir vet vi inte — jag är medveten om det. Och jag har aldrig påstått att detta kommer att lösa alla problem. Men det är en av flera vägar vi bör beträda för att öka det nödvändiga sparandet i samhället. Vi behöver också gå ut på obligationsmarknaden. Ja, här finns möjligheter av olika slag. Men vi behöver inte låsa oss på den punkten i dagsläget. Kjell-Olof Feldt var inne på att man genom ytterligare stimulansåtgärder skulle öka obligationssparandet. Men vad är det för skillnad på det och det här förslaget? Skillnaden är att man i det förra fallet vänder sig framför allt till grupper av människor som lockas av vinstchanserna. Här vänder man sig till grupper av människor som är villiga att sätta av några hundralappar eller minst 75 kr. i månaden av sin lön, sina fasta inkomster eller sin pension för att på det sättet få ett värdesäkert sparande på sikt. Vi får räkna med att leva med bägge dessa och andra typer av sparande. Här har vi gått en väg för att öka sparandet. Den avvisar Kjell-Olof Feldt kategoriskt som om alla andra vägar vore bättre — och det bestrider jag. Det sägs att det här inte är ett sparande som kommer att utnyttjas av vanliga löntagare och småsparare. Det tror däremot jag. Men vi får ju se. Om ett år kanske Kjell-Olof Feldt och någon annan står här i riksdagen och säger: Jag hade fel — det här visade sig vara ett mycket attraktivt sätt för människor, löntagare och andra, att värdesäkra sitt sparkapital, att förhindra den urholkning av pengarna som de varit utsatta för ända sedan 1970. Här kommer erfarenheten och verkligheten att tala om vem som hade rätt — om jag hade rätt i mina förhoppningar eller om ni har rätt i era negativa påståenden.

Herr talman! Gösta Bohman slog — för att vara han — ovanligt snabbt till reträtt: hans skattesparande löser inga statsfinansiella problem, erkänner han nu. Det var väsentligt att det blev sagt. Han säger också att vi har ett hyggligt hushållssparande i dag, och det är riktigt. Det har aldrig varit så stort som f. n. Den genomsnittliga sparkvoten uppgår till 10 26. Och det finns faktiskt de som ifrågasätter, Gösta Bohman, om man skall ta till så kraftiga skattesubventioner just i dag för att öka hushållens sparande och dra ner deras konsumtion när vi vet hur läget är inom de näringar som är beroende av den privata konsumtionens tillväxt. Herr Bohman lär ha ett antal uppvaktningar framför sig där representanter för handeln inför hotet av växande arbetslöshet och konkurser kommer att kräva stimulanser av konsumtionen under den närmaste tiden, och på fredagen skall vi diskutera ett förslag som vi har om stimulans av konsumtionen. Det kan alltså avgjort inte vara så att hushållssparandet just i dag är så litet att det kan motivera den här insatsen. Det gäller i stället den långsiktiga utvecklingen av sparandet. Och där tycker jag att riksdagen och herr Bohman själv skulle ha tagit sig ett par funderare till och inte försökt driva igenom det här systemet. Frågorna måste ändå ställas: Varför skall det inte finnas någon kontroll mot Värdesäkert lön sparande Värdesäkert lönsparande att folk kan belönas med 3 000 kr. om året bara för att de flyttar över pengar från ett konto till ett annat? Varför inte ge de verkliga småspararna en chans alt utvidga sina sparmöjligheter genom att introducera nya sparformer, sparformer som samhället faktiskt är betjänt av på sikt, nämligen för att finansiera statens verksamhet? Det är inte fult att Köpa statsobligationer. Men herr Bohman försöker göra det så olönsamt och så oattraktivt som möjligt, vilket är dumt. Varför, herr Bohman, skall man skapa ett system där man faktiskt skattesubventionerar ren aktiespekulation? Vi vet mycket litet om de aktiefonder som nu skall komma, inte annat än att det faktiskt står dem fritt att handskas hur de vill med dessa pengar. Nej, herr talman, min slutsats kvarstår: Det finns ingen garanti för att det blir något sparande. Det finns ingen garanti för att det blir någon värdesäkring, för här skall man kunna ingripa i efterhand och justera avkastning och förmåner, om det passar regeringen med hänsyn till den allmänna utvecklingen. Det finns inget ekonomisk-politiskt förnuft i att med stora insatser av skattemedel stimulera folk att sätta in mer pengar i bankerna i ett läge, när bankerna håller på att sprängas av pengar. Det är inte där pengarna skall vara utan hos dem som i dag har behov av pengar, och det är faktiskt inte bankerna.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt bekräftade nu att han inte är ute efter att föra en sakdebalt utan efter att hitta nya negativa argument och stapla dem på varandra. Efter att ha fört en lång diskussion om det värdesäkra sparandet säger Kjell-Olof Feldt plötsligt att det inte blir något värdesäkert sparande, eftersom regeringen kan hoppa in när det passar regeringen och ändra på förmånerna, de förmåner som han för en stund sedan ansåg vara alltför generöst tilltagna med hänsyn till ränteläget. Hur vill Kjell-Olof Feldt ha det? Är förmånerna för generöst tilltagna eller inte? De är dessutom inte anpassade efter en inflation på 10-11 96 utan efter en inflation på 8 ?6, den som vi har räknat med i dagsläget. Skall man skapa ett värdesäkert sparande — dvs. sparandet skall stå i någon relation till inflationen och ge en realförräntning — är det fullt naturligt att man gör en sådan här anpassning. Precis samma tanke ligger bakom det från flera håll framförda önskemålet om indexlån, nämligen att garantera en värdesäkring i de olika inflations och räntelägen som föreligger i samhället. Vad är det för märkvärdigt med det? Det innebär inte att regeringen plötsligt hoppar in och berövar löntagarna de förmåner som de har blivit lovade att få. Kjell-Olof Feldt påstår att man skulle kunna tjäna 3 000 kr. om året. Men det är fråga om endast 960 kr. Under förutsättning att pengarna står bundna i fem år får man 960 kr. plus upplupen ränta. Jag kan påvisa ytterligare motsägelser i Kjell-Olof Feldts argumentation. Han säger sig vara orolig för att detta sparsystem skall medverka till en ytterligare likviditetsökning i banksystemet och gör gällande att detta är väldigt allvarligt i dagsläget med det stora budgetunderskottet. Men samtidigt som han säger detta ifrågasätter han om det kommer att bli något nysparande över huvud taget och påstår att det bara skulle bli fråga om överföringar från ett bankkonto till ett annat. Detta resonemang går inte ihop. Om likviditeten i banksystemet ökar, har banksystemet uppenbarligen tillförts nya pengar. Alltså har nysparande skett. Om det skulle vara fråga om överföringar, som Kjell-Olof Feldt påstår, från ett konto till ett annat, ökar inte tillgången på likvider i banksystemet. Däremot har allmänheten blivit mindre likvid genom att pengarna har blivit långsiktigt bundna. Det vore för debatten värdefullt om Kjell-Olof Feldt bestämde sig för vilken väg han skall gå. Är detta allvarligt för likviditeten innebär det ett betydande nysparande. Blir det inget nysparande, vilket Kjell-Olof Feldt påstår, påverkas inte likviditeten. Vilken väg vandrar Kjell-Olof Feldt egentligen? Krokvägen?

Herr talman! Med anledning av det betänkande från finansutskottet som nu behandlas här vill jag något ytterligare utveckla synpunkterna på anledningarna till att sparandet inte räcker för att täcka behovet av kapital. Egentligen kan man säkert hävda att en av orsakerna är en obalans på kapitalmarknaden beroende på att det är billigt att låna och olönsamt att spara, mätt i reella termer. En hög inflationstakt är den starkaste orsaken till denna obalans. Sparkapitalet växer knappt ens i takt med penningvärdeförsämringen. Det blir ingen real avkastning på kapitalet. Därtill kommer beskattningen av ränteinkomsterna, vilket gör att resultatet ofta blir en negativ ränta efter skatt. Emellertid är det felaktigt att påstå att anledningarna till för litet sparande skulle ligga på det skattepolitiska området. Kapitalinkomster är ju som bekant inte hårdare beskattade än arbetsinkomster. Av detta skäl skulle man då också kunna hävda att när man skall försöka finna lösningar på problemet så skall man inte göra det genom förändringar av beskattningen. Det finns naturligtvis även andra orsaker till kapitalbrist. Stora budgetunderskott spelar härvidlag en väsentlig roll. Dessutom för vi i vårt land, liksom i de flesta industriländer, en politik som allmänt gynnar kapitalanvändning på arbetskraftsanvändningens bekostnad. Detta är en kvarleva från 1950 och 1960-talen, då den långsiktiga efterfrågan bedömdes som obegränsad och då den hämmande faktorn i produktionen var brist på arbetskraft. Jag har i detta sammanhang inte anledning att närmare gå in på detta problem. | Vad kan man då göra för att få balans på kapitalmarknaden och samtidigt rätta till orättvisorna mot småspararna? I motionen 1436 har Torsten Sandberg och jag tagit upp problemet. Vi anser att inflationen innebär okontrollerbara överföringar av förmögenheter mellan olika grupper. Samtidigt som vi anser att man därför skulle sträva efter att bringa ner inflationen till noll så vet vi att detta är svårt. Man borde då åtminstone sträva efter att få bort skadeverkningarna. Värdesäkert lön sparande Värdesäkert lönsparande Ett exempel på en sådan strävan är beslutet som riksdagen har fattat om indexreglering av skatteskalorna. Nästa steg borde vara att indexreglera småspararnas bankinsättningar. I princip borde både sparande och lån indexregleras. Det är viktigt att komma ihåg i detta sammanhang att ingen skulle bli mer lidande av detta än om man skulle lyckas avskaffa inflationen. Samma tanke finns f. ö. med från en del av de remissinstanser som regeringen hänvisar till i propositionen. I propositionen föreslås skattepolitiska förändringar som syftar till att förbättra småspararnas situation utan att därför försämra för låntagarna. Även om man kan ha synpunkter på detta förslags fördelningspolitiska effekter, innebär det ett steg i rätt riktning, genom att spararna tillförsäkras en positiv real avkastning på sparmedlen. Det finns, Kjell-Olof Feldt, ingenting som är så ojämlikt omfördelande som inflationen. Vi skall också komma ihåg att de senaste fem årens inflation till allt väsentligt är märkt. Då propositionen delvis tillgodoser våra målsättningar har jag i detta läge ställt mig bakom utskottets skrivning och kommer inte att yrka bifall till motionen. : Det är emellertid av stor vikt att debatten fortsätter. Vi får inte förledas att tro att vi långsiktigt kan skapa balans på kapitalmarknaden genom olika marginella skattepolitiska justeringar. Såväl utskottet som den socialdemokratiska reservationen hänvisar i det längre perspektivet till att utredningen om löntagarna och kapitaltillväxten har till uppgift att utarbeta olika modeller för löntagarfonder. I detta sammanhang känner jag det angeläget att framföra några synpunkter. Jag tror nämligen att de långsiktiga bekymren är de värsta, om vi nu har en del bekymmer på det här området. I vår nuvarande situation med kapitalbrist är det synnerligen tveksamt om kapitalbristen går att avhjälpa genom att man knyter ansvaret för kapitalbildningen till arbetsinkomsten, eller låt oss säga arbetet, på det sätt som framför allt socialdemokraterna gör i sitt förslag till löntagarfonder. Genom en sådan knytning, som i stort sett följer samma principer som uppbyggandet av AP-fonderna, belastas arbetet ständigt hårdare. Detta var, som jag redan tidigare påpekade, hög klokskap på 1950 och 1960-talen men innebär i vårt nuvarande ekonomiska läge stora risker. Genom att man fördyrar arbetet på detta sätt kommer det att ställas ännu större krav på kapital från företagens sida, samtidigt som de strävar efter att begränsa arbetskraftsanvändningen. Effekterna på sysselsättningen är lätta att inse. Dessutom sker en kapitalöverföring mellan olika branscher som man måste vara tveksam till. Om skapandet av kapital helt skall relateras till arbetet, så är det en självklarhet att arbetsintensiva verksamheter svarar för merparten och således belastas hårdast med denna uppgift. Användandet av kapital svarar däremot till större delen den mest kapitalintensiva verksamheten för. Det går alltså en ständig ström av kapital från arbetarna i kapitalextensiva branscher till de kapitalintensiva branscherna. De arbetsintensiva delarna av näringslivet får allt svårare att klara sig. För att undvika arbetslöshet måste samhället sedan i särskild ordning gå in med stödåtgärder. I den fortsatta debatten om kapitalbildning måste man komma ihåg att kapitalkrävande verksamhet skall kunna betala för sin kapitalanvändning och inte endast ställa krav på småsparare och på arbetare i arbetsintensiva branscher att de utan egentlig ersättning skall avstå kapital. För att uppnå en bättre balans mellan utnyttjandet av arbete å ena sidan och kapital och resurser å den andra måste vi minska belastningen på arbetet och i stället belasta resurser som det råder brist på i vårt land och i världen. Ett sådant system skulle också kunna bli ett verksamt medel när det gäller att skapa en bättre hushållning.

Herr talman! I detta skede finns det kanske inte så mycket nytt att tillföra debatten. Jag skulle bara vilja säga att man blivit rätt härdad när det gäller åtgärder från den borgerliga regeringens sida som alla har en mycket bestämd inriktning, nämligen att hårdare beskatta och pungslå de små i samhället och föra över större resurser till dem som redan har resurser. Men trots att man alltså är härdad när det gäller sådana åtgärder måste jag säga att man ändå höjer ögonbrynen litet grand inför den proposition vi nu har att ta ställning till. Man blir förundrad över hur herr Bohman har lyckats fånga in såväl centern som de s.k. liberalerna i och kring det här förslaget. Det finns anledning att ställa sig frågan hur sådant är möjligt. Vi har från arbetarpartiet kommunisternas sida i motionen 1928 yrkat avslag på propositionen om ett värdesäkert sparande. Inget av vad som sagts i utskottets betänkande elleri debatten häri dag har på något sätt bidragit till att vi skall förändra vår ståndpunkt. Det föreslagna sparsystemet är till hela sin karaktär sådant att det gynnar de höga inkomsttagarna och bidrar till en favorisering av dem som har det bäst i samhället. Vår lands skattesystem — vi har i olika motioner behandlat detta och visat på utvecklingen — blir alltmer proportionellt och regressivt med allt vad detta innebär för små och medelstora inkomsttagare. Det system som nu föreslås innebär ingenting annat än att man följer den trenden, dvs. fortsätter att Aytta över kapital från dem som har det sämre till dem som har det bättre för att därmed förstärka deras ekonomiska övertag i samhället. Vi ser dessa åtgärder som en fortsättning av den högerpolitik, som kännetecknas av sänkta reallöner genom den av regeringen drivna inflationspolitiken. Detta sker i en situation där människornas levnadsstandard kraftigt har försämrats genom dåliga avtalsuppgörelser och genom åtgärder som inneburit högre levnadsomkostnader, högre kommunalskatter, högre taxor och högre hyror. Attiden situationen uppmana små och medelstora löntagare att spara är varken mer eller mindre än en fräckhet. Att som argument för denna ökade sparvilja säga att samhället är i behov av ökat kapital som skall investeras i företag, samtidigt som varje människa kan konstatera att kapitalflykten blir större och att förtjusningen över att investera i svenska företag på utsidan om detta lands gränser också blir större, kan inte upplevas som något annat än Värdesäkert lön sparande Värdesäkert lönsparande oförsynthet och fräckhet. Jag ber att få yrka bifall till den reservation som föreligger och som väl överensstämmer med vårt förslag om avslag på propositionen.

Herr talman! Låt mig få anföra ett par skattetekniska synpunkter på denna fråga. Jag vill börja med att säga som herr Feldt: Det här är inte något lönsparande. Varför man kallar det lönsparande vet jag inte. Skälet kan väl inte vara att de flesta människor i landet är löntagare och därför sparar, eftersom sparandet är öppet för alla som har A-inkomster, oberoende av vilka pengar man sedan sätter in på just detta konto. Propositionen är ännu inte färdig i detalj. Det skall ske senare sedan förslaget trätt i kraft. Om vi inte skall få en retroaktiv lagstiftning, något som vi är rädda för att få på skatteområdet, kan skattesubventionerna knappast bestämmas i efterhand. Om inflationstakten skulle sänkas, måste ändå premierna och avkastningen av premierna kvarstå i oförändrat skick. Nog hade det varit klokt att invänta den detaljlagstiftning som förutsätts komma, kanske redan i höst. Problematiken kan bli så stor att riksdagen nog borde ha reda på alla de olika skattekonsekvenser och administrativa svårigheter som kan komma innan man fattar beslut i frågan. Jag förstår inte denna fruktansvärda brådska just nu. Problemen är många. BI. a. vill man inte att bankerna skall bli något slags myndighet för att fastställa kontonas art och de framtida uttagens karaktär. Jag misstänker att de som säger att det skall bli ett enkelt sätt att spara har fått detta fullständigt om bakfoten. Det kommer i stället att bli mycket krångligt. Ekonomiministern pekar på att bankspararna haft negativ ränta, och det är riktigt, men sämst har det givetvis varit under den tid den borgerliga regeringen haft makten, för då har inflationstakten varit högst. Om ekonomiministern är ute efter att ytterligare gynna banksparandet — och det kan finnas skäl därtill — så hade detta gått mycket bättre genom att fortsätta på den väg man redan beträtt med sparavdraget. När Rune Rydén menar att det nu föreslagna systemet är bättre än det gamla och säger att det beror på att vinsten ligger i att just den föreslagna insättningen inte kan reduceras med sparavdraget, skulle jag vilja säga att Rune Rydén just nu pläderar för Ebberöds bank. Det kommer nämligen att visa sig att det lönar sig bra att gå fram till en banklucka och låna pengar samt därefter sätta in dessa pengar i den andra bankluckan. Man tjänar nämligen någon enstaka procent på detta. Men inte bara det; man får också avdragsrätt för den ränta man får betala i den första luckan. Här blir det alltså rena Ebberöds bank, och det kommer att löna sig för alla familjemedlemmar som har A-inkomster, som är över 16 år och som betalar en skatt på 960 kronor. Om man sätter på aktiebolag de diamanter och antikviteter som ekonomiministern talade om, tror jag t o. m. att man klarar avdraget också för dem. Jag är inte riktigt säker, men kanske går det att hitta någon regel även för detta. Det här är alltså Ebberöds bank, och jag tycker att det finns bättre sätt att genomföra detta sparande.
Herr talman! Det verkar som om Erik Wärnberg inte har läst detta förslag ordentligt. Han bortser helt från den långsiktiga aspekten, nämligen att dessa pengar är bundna i fem år. Om man tar ut dem innan den tiden har gått kommer det att innebära att den totala avkastningen på kapitalet blir lägre än högsta bankränta. Då kan man näppeligen tala om Ebberöds bank.
Herr talman! Om man binder de pengar som man lånar vid den första luckan under samma antal år som man har dem insatta, går det utmärkt bra.
Herr talman! Sedan jag suttit och avlyssnat ekonomiministerns inlägg här i dag har jag funnit anledning att enbart göra ett par ganska enkla men dock - hoppas jag — värdefulla påpekanden. Ekonomiministern efterlyste sakargument i debatten men kostade själv på sig att tala om socialdemokratins högskattepolitik och illvilja mot spararna. Om jag ser på frågan om vad det är som leder spararna till att spara, har jag den personliga uppfattningen — jag har kommit till den efter många års överväganden -— att det inte i första hand är avkastningsfaktorn det gäller. Under 1950-talet och 1960-talet hade vi en positiv realränta här i landet, om man ser på den ränta spararna erhöll jämfört med den dåvarande inflationen. Vi hade då ett hushållssparande på 3 26 av de disponibla inkomsterna, dvs. inkomster efter skatt. Under 1970-talet har vi dragits med en inflation, där realräntan har blivit negativ, och som Erik Wärnberg sade har den kulminerat under den tid Gösta Bohman svarat för reviret. Under denna tid har emellertid hushållssparandet ökat till 10 26 av de disponibla inkomsterna. Det är andra motiv som ligger bakom småspararnas beredvillighet att spara än den enkla bedömningen om detta ger avkastning eller inte. Det är fråga om trygghetsmotiv och mycket annat. När världen blir oroligare och när man talar om arbetslöshet, finns från dessa utgångspunkter ett särskilt motiv för att försöka spara. Jag har velat säga detta för att rätta till historieskrivningen. Sedan har jag ytterligare en sak att säga under de futtiga minuter jag har kvar av min taletid. Min företrädare i ämbetet som finansminister gjorde innan han avgick ett försök att stimulera hushållssparandet genom att emittera obligationer med mycket fördelaktig ränta. Sedan man genomfört detta som kostade staten åtskilliga tiotal — kanske det var något hundratal — miljoner, gjordes med hjälp av statistiska centralbyrån en seriös utvärdering av hur detta slagit ut. I andra kammarens protokoll finns referat av en debatt Värdesäkert lön sparande Värdesäkert lönsparande som fördes mellan mig och herr Bohmans partivän Leif Cassel härom. Vi kommenterade denna undersökning. Det visade sig att drygt 90 26 av dem som deltagit i sparandet sade att det favoriserade sparandet inte påverkade dem ett dugg. ”Vi sparade tidigare och vi sparar nu, men vi flyttade över sparandet därför att den senare formen gav bättre avkastning.” Det var i allt väsentligt en ren överflyttning. 7 eller 8 96 sade: ”Vi är osäkra och därför vill vi varken säga ja eller nej.” Det var I eller futtiga 2 96 som verkligen var lockade till ett nysparande. Om det nu skulle vara så att spararnas uppfattningar så i grunden har förändrats — jag tvivlar på det — borde det vara rimligt att man ledde in detta sparande där det behövs, dvs. till riksgälden som skall betala 40 miljarder i det underskott som budgeten f. n. representerar.

Herr talman! Jag skulle avslutningsvis vilja stryka under några väsentliga punkter i vårt förslag. För det första: Om man vill ha ett värdesäkert sparande måste förmånerna vara sådana att sparandet verkligen blir värdesäkert. Jag skulle tro att man vill ha detta sparande. oberoende av vad herrar Kjell-Olof Feldt, Gunnar Sträng och Erik Wärnberg har sagt. Ni kan inte ha någonting emot ett värdesäkert sparande, jag kan inte tänka mig det. Ni måste tycka att det är bra. Sedan måste man förena deua sparande med vissa förpliktelser och skyldigheter, så att samhället verkligen får nytta av detta sparande. Man måste alltså binda det på lång sikt. Det är mot bakgrunden av de här två huvudprinciperna förslaget är uppbyggt. För det andra: Sparandets syfte är att dra in pengar som annars skulle ha konsumerats. De som inte kan spara, de som behöver och måste konsumera allting och som inte har råd, faller inte under detta system. De kan ju t o. m. behöva samhällets stöd på annat sätt. Men det finns i dag fortfarande stora grupper människor som har det så ställt att de har full frihet att välja, om de exempelvis skall resa till Mallorca eller om de skall spara pengarna. Eftersom det både bytesbalansmässigt och samhällsekonomiskt är mycket angeläget att i detta speciella fall Mallorcaresan förvandlas till sparpengar — jag bortser från rekreationsbehov m.m. i detta resonemang — så är det betydelsefullt att man ger dem incitament, stimulanser och lockelser tull att göra detta byte. Men det ligger i deras fullt fria val att göra en bedömning: Är detta bra för mig eller är det inte bra? Vi hoppas att de kommer att finna att det som är bra för dem blir det som också är bra för hela samhällsekonomin. När jag lyssnade till herr Wärnberg fick jag en känsla av att han tyckte det var fel att företagare och jordbrukare med A-inkomst skulle ha möjlighet att delta i detta system. De skulle alltså inte förmås att avstå från konsumtion utan skulle stå utanför systemet. Jag fick inte klart för mig om det var avsikten, men jag skulle vara mycket förvånad om herr Wärnberg verkligen ansåg att det skulle vara på det sättet. Kanhända jag missförstod herr Wärnberg när han talade om retroaktivitet och att man skulle kunna ändra redan utlovade skattesubventioner i efterhand. Det är ju inte meningen. Menade herr Wärnberg det har han inte läst förslaget. Varje sparår skall behandlas för sig. De förmåner som blir beviljade för varje sparår kan man inte ändra på. Det är fråga om nya sparår där man skulle kunna sätta ändrade sparförmåner i relation till inflationstakt och ränteläge. Det är icke fråga om någon retroaktivitet. ”Varför skall det vara så bråttom”, sade herr Wärnberg. Vi har ju vant oss vid i den här regeringen att bli beskyllda för handlingsförlamning och passivitet, men när vi nu lägger ett förslag frågar man varför det skall vara så bråttom. Varför skall vi inte vänta? Det är bråttom! I det ekonomiska läge Sverige befinner sig i i dag behöver vi spara. Det är i allra högsta grad angeläget att vi åstadkommer olika metoder för att dra ner konsumtionen på frivillig bog. Nu fick vi den här kängan att inflationen aldrig har varit så hög som förra året, dvs. som under den borgerliga regeringens tid. Vi har haft 10 26 inflation sedan 1973. Jag trodde att såväl herrarna som har hoppat på mig här — och i varje fall större delen av ledamöterna i denna kammare — visste att en av anledningarna till att inflationstakten förra året blev högre än tidigare var att vi då gav den svenska ekonomin vissa mediciner, som ledde till att inflationstakten blev högre. Men det var mediciner som kommer att verka så att inflationstakten blir lägre i fortsättningen. Vi tog dessa steg avsiktligt. Man skall ha det med i bilden när man gör bedömningen att ge en patient en medicin som smakar illa — man får ta det, om man tror att man kan göra patienten frisk på kuppen. Det finns mycket som tyder på att vi är inne på tilifrisknandets väg. Det är alldeles rätt, Gunnar Sträng, att vi vet väldigt litet om varför människor sparar. Det är också alldeles rätt att I orostider och tider av hög inflation människor sparar strängt taget mer än de efter sunda ekonomiska kalkyler skulle göra. Men det förändrar ingalunda bilden av vad det är fråga om och behovet av att göra någonting. Det gör det inte smakligare att veta att människor sparar pengar av oro för framtiden när de förlorar på de insatserna. Det borde väl ligga 1 vårt intresse som politiker att se till att de icke skall behöva förlora på den samhällsnyttiga gärning de gör genom att avstå från att konsumera, skjuta upp en viss konsumtion till framtiden. Det gör det ingalunda mindre angeläget av försöka skapa olika former för värdesiäkert sparande. Det hoppas jag att Gunnar Sträng håller med mig om också.
Herr talman! Ekonomiministern frågade mig om jag tycker det är olämpligt att företagare, jordbrukare och andra går med i detta system. Nej, det tycker jag inte. Vad jag tycker är fel är att man kallar det lönsparsystem, för det är det inte. Det är nämligen ett system för allting annat också. Det var det jag vände mig mot. Om man vill ha ett sparande från andra kan man kalla det någonting annat och nå samma resultat. Nu kan vem som helst flytta över pengar från vilken verksamhet som helst, t.o.m. från rena kapitalinkomster. Huvudsaken är att vederbörande har en A-inkomsti som är så stor att skatten räcker till det avdrag man får. Därmed är det inte mycket kvar av lönsparandet. Sedan sade jag att det inte går att ändra detta under löpande år — jag har läst Värdesäkert lönsparande in Värdesäkert lönsparande det på det sättet — för då blir det en retroaktiv lagstiftning. Man måste helt enkelt gå in och ändra år för år för att inte få en retroaktiv lagstiftning. Men då blir det en ganska tång eftersläpning och man kan aldrig vara säker på att man hamnar rätt med räntan i förhållande till inflationen. Dessutom, om jag inte hörde fel, sade herr Rydén att man t.o.m. skulle kunna gå in i löpande år. Men jag kanske hörde fel för jag har inte läst propositionen på det sättet. Jag tycker detta system är mycket krångligt, när man undan för undan kommer att ha olika förmåner olika år, eller bankerna skal! lämna uppgifter till taxeringsmyndigheterna om hur mycket förtida uttag som är gjorda, hur mycket man skall ha på det ena kontot och hur mycket man skall skatta för. Jag fruktar att man är på väg att skapa ett system som är så krångligt att vi inte kommer att kunna reda ut det. Därför hade det varit bättre att följa de gamla principerna för lönsparandet.
Herr talman! Gösta Bohman ställde frågan både till mig och till Kjell-Olof Feldt: Är det inte bra med ett värdesäkert sparande? Jag kan till äventyrs hålla med honom om att det är bra, men det är ju inte hela sanningen. Det är fråga om hur det värdesäkra sparandet finansieras. Vi har en värdesäkrad pension som i allt väsentligt finansieras genom uttag av arbets eller socialavgifter på produktionen. Därmed är den finansicringsfrågan helt acceptabel, sett från mina utgångspunkter. Men här är det ju fråga om värdesäkrat sparande som skall finansieras direkt över skatten. Herr Bohman tillät sig säga att visst finns det folk som inte har råd att spara och att man får försöka hjälpa dem på annat sätt. Det är dessa som inte har råd att spara, som inte får ut dessa fördelar, som ändå aldrig slipper undan att betala skatt, och följaktligen får de finansiera denna värdesäkring som de bättre ställda genom herr Bohmans förslag kan utnyttja. Det är den enkla sanningen, och det är från den utgångspunkten vi har kritiserat hela den fördelningstanke som ligger bakom herr Boh mans sparandeförstag. Sedan vill jag säga ytterligare en sak, herr talman. När herr Bohman kommer i gång och argumenterar, har han alltid cn benägenhet att överargumentera så att mycket av det vettiga han säger går förlorat för den som sitter och lyssnar på honom. Han säger att vi måste ha ett sparande av det slag som här föreslås, för vi har ju krisbranscher som behöver bli solida. Sparandet behöver följaktligen transfereras över till dessa branscher. Detta är med förlov sagt, herr Bohman, ett barnsligt argument. Krisbranscherna är i ett sådant läge att varken järn-, stål-, gruv eller tekobranschen kan räkna med något intresse vid ett eventuellt försök att via nyemission leda över småspararnas pengar dit. Det blir på andra vägar man får ta itu med detta problem. Jag skall inte gå in på alla övriga argument som herr Bohman blandar in i sina anföranden — högskattepolitiken och det allmänna gnället från oppositionens sida, som herr Bohman uttrycker det. Vi får tillfälle att tala om det på fredag. Men när det gäller den hälsosamma medicinen som herr Bohman menar ger honom absolution för rekordet i inflation under fjolåret vill jag säga att vi är ännu inte riktigt säkra på hur den verkar. Jag har en stilla varning till herr Bohman: Skriv inte ut verifikationen på hälsotillståndet för tidigt, för då kan det komma en del surhet efter!
Herr talman! Om det är någonting jag har varnat för så är det just detta att slå sig för bröstet och vara säker på att vi har lyckats med medicinen. Men vad vi har lyckats med är i varje fall att patienten i dag är bättre än vad han var tidigare. Då borde vi väl kunna gemensamt uttrycka en stilla glädje över detta i stället för att gå omkring och vara sura, som ni socialdemokrater är när ni konstaterar att vissa förbättringar gör sig märkbara. Så några ord om Gunnar Strängs syn på dem som inte har råd att spara. De får betala högre skatter, säger Gunnar Sträng. I själva verket är det så att kommer det nysparande till stånd som vi hoppas på, så blir behovet av ökat offentligt sparande i motsvarande grad mindre och därmed också behovet av ökade skatter mindre. Det är den matematiken som jag har försökt klara ut under mina långa anföranden men som herrarna inte tycks vilja begripa — för begriper det gör ni säkert. Sedan var det väl, Erik Wärnberg, en strid om ord. Om en jordbrukare får inkomst av sin jord eller en jordbruksarbetare får det i form av lön, vad är det i och för sig för skillnad i de två fallen? Såvitt jag minns — men på den punkten kan jag ha fel — kan det redan gällande s.k. nya lönsparandet tillämpas även på jordbrukare. Ändå kallas det för lönsparande.
Herr talman! Matematiken som skulle ge det nysparande som skulle rädda oss i en del besvärliga situationer bygger helt på hopp och tro och förtröstan. Det har provats en gång tidigare med mycket nedslående resultat. Att bygga hela argumenteringen på så lösan sand vill jag inte vara med om. I stället är det ju på det sättet att herr Bohman vill dela ut pengar — jag vill minnas att det är någonting på 250 miljoner — till personer som inkomstmässigt befinner sig på den bättre halvan, till dem som har möjligheter att spara, till dem som inte berörs av dagens nedpressade standard på ett sådant sätt att sparande blir omöjligt för dem. Men dessa 250 miljoner skall ju betalas av alla dem som gör sin insats till statskassan, även av dem som icke har råd att spara. Både löntagarorganisationerna och andra instanser har sagt vid remissbehandlingen av herr Bohmans förslag att det är fördelningsmässigt oacceptabelt, eftersom världen är som den är och människorna är som de är.
Herr talman! Ekonomiministern och jag skall inte kämpa om ordet löntagare. I det nu föreslagna sparandet skall alla komma med som har A inkomst, och det har alla företagare och alla lantbrukare. De är alltså med redan från början. Om man kallar systemet för lönsparande eller något annat spelar mindre Värdesäkert lön sparande Värdesäkert lönsparande roll, men vad jag vänder mig mot är att man i det här systemet kan ta med alla möjliga inkomster som varken är inkomst från rörelse, inkomst från jordbruk eller inkomst från lönearbete. Det kan också vara kapitalinkomster — huvudsaken är att man vid sidan om har en A-inkomst för vilken skatten går upp till 960 kr. Har man bara det, så kan man göra vilka kapitalöverföringar man vill. Därför tycker tag att det är felaktigt att kalla dotta för lönsparande.
Herr talman! Efter Gunnar Strängs konstaterande att människorna är som de är och världen är som den är och mitt tillägg nu att socialdemokraterna är som de är, behöver vi kanske inte fortsätta längre. Men jag vill tacka för ett vänligt ord. Det är inte så ofta som Gunnar Sträng och hans partivänner talar om mig med uttrycken hopp. tro och förtröstan. Jag brukar få höra talas om missnöje och svartmålning. Jag tackar så hjärtligt för de vänliga orden!